Herr talman! Finansutskottets betänkande nr 41 om den statliga revisionsverksamheten är enhälligt. Där behandlas flera delvis skilda frågor. Joakim Ollén har i motion 218 och i sitt inlägg här i kammaren nyss tagit upp mer principiella förslag rörande revision av den statliga verksamheten. Vad han anfört gäller så pass omfattande konstitutionella förändringar att det enligt utskottets mening bör behandlas i annat sammanhang. Finansutskottet har inhämtat yttrande från bland andra riksdagens revisorer. Utskottet instämmer i sitt betänkande i flera av de motiveringar som förts fram för en ändrad ordning för revision av den statliga verksamheten. Men vi understryker vikten av att regeringen har ett under sig lydande verk, riksrevisionsverket, som fortlöpande följer och utvärderar verksamheten inom de delar av statsförvaltningen som regeringen ansvarar för. Vi erinrar också om att riksdagens revisorers arbetsformer ändrades genom beslut vid förra riksmötet. Utskottet anser att om dessa förändringar skulle visa sig otillräckliga eller olämpliga, bör frågan tas upp till förnyad prövning. I fråga om redovisningsrevisionen har finansutskottet inhämtat yttranden från andra utskott. Vad gäller försvaret följer vi försvarsutskottets enhälliga yttrande, och vad gäller revision av affärsverken följer vi trafikutskottets och näringsutskottets likaledes enhälliga yttranden. De förslag som läggs fram i propositonen har kommit fram efter den översyn av den statliga revisionsverksamheten som utförts av riksrevisionsverket. Remissyttranden över RRV:s framställning till regeringen redovisas i propositionen. Finansutskottet understryker den viktiga principen att all revision bör vara oberoende av den granskade verksamheten. Detta stämmer väl överens med riksdagens revisorers uppfattning, som också förts fram av Sture Palm. Då uppstår frågan om de förändringar inom ramen för nuvarande organisation vilka förordas i propositionen kan anses tillräckliga för att tillgodose detta krav. I propositionen föreslås vissa förändringar som syftar till att stärka revisionens ställning och oberoende. För det första skall tjänsten som chef för revisionskontoret tillsättas av RRV efter samråd med värdmyndigheten. Detta är en förbättring i förhållande till nuvarande ordning, som innebär att myndigheten utser chefen för revisionskontoret. För det andra skall chefen för revisionskontoret fastställa revisionsplan för resp. myndighet. Den befogenheten tillkommer f. n. myndighetschefen. För det tredje skall medel för revisionsverksamheten särskiljas från andra medel i myndighetens anslagsframställningar och i regleringsbrev. De här förändringarna, som finansutskottet anser riktiga, sker alltså inom ramen för nuvarande organisation. Bl. a. med hänsyn till att verksamheten inom denna organisation nått full omfattning först på senare år tillstyrker finansutskottet förslaget i propositionen. Utskottet tillägger emellertid — och det vill jag gärna understryka — att om erfarenheter längre fram skulle visa att revisionens möjligheter till en oberoende granskning inte kan tillgodoses enligt statsmakternas intentioner, så får frågan om revisionens organisation och huvudmannaskap tas upp på nytt. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 39.
Herr talman! Låt oss vara glada över det som finns att vara glad över, nämligen att utskottet ändå uttalar sig positivt om vikten av en oberoende revision och trots allt ger uttryck för ett visst intresse för att överväga de mera långsiktiga principiella frågor som jag har tagit upp i min motion. Men när utskottets talesman säger att den principiella frågan bör tas upp i ett annat sammanhang måste jag fråga honom: I vilket sammanhang? Har motionen remitterats till fel utskott? I så fall är det beklagansvärt. Eller vad menar utskottet med att frågan bör tas upp i ett annat sammanhang? Utskottet pekar på att det finns en utredning som sysslar med näraliggande frågor, vilket Sture Palm var inne på, men som icke fått direktiv att ta upp den här frågan. Med den logik som åtminstone ibland brukar prägla utskottens betänkanden vore det naturligt att utskottet begärde att denna utredning skulle få tilläggsdirektiv med innebörden att den skall titta på just denna fråga. Men till den slutsatsen kommer man inte. Tvärtom låter man sig nöja med att konstatera att frågan är väldigt intressant, men att den skall bli föremål för utredning — och därmed är allt bra. En liknande logisk kullerbytta gör utskottet, herr talman, när det gäller den mera kortsiktiga frågan om hur den statliga redovisningsrevisionen skall organiseras. Där konstaterar man med pukor och trumpeter att det är viktigt med en oberoende revision, men därefter tillstyrker man ett förslag som innebär att det inte blir någon förändring av den beroende revision som vi f.n. har. Herr talman! Jag har litet svårt att följa logiken i finansutskottets betänkande, men vi får väl anledning att återkomma till denna fråga.
Herr talman! Frågan om riksdagens kontrollmakt har aktualiserats i många sammanhang och kommer säkerligen att göra det vid flera kommande tillfällen. Vad gäller redovisningsrevisionen vill jag säga till Joakim Ollén att det, då organisatoriska förändringar har vidtagits och de liksom i detta fall har varit i funktion under relativt kort tid, är ganska vanligt att man är försiktig med att vidta nya omfattande förändringar. Finansutskottet anser emellertid inte att de beslut som nu skall fattas innebär någon slutstation vad gäller den statliga redovisningsrevisionen. Det gör inte heller budgetministern. Tvärtom säger han i propositionen att ansträngningar bör göras för att höja standarden på redovisningsrevisionen. Han säger också att en samlad redovisning av effekterna av åtgärderna bör lämnas om några år som underlag för en ny prövning. Då kan ju, vilket utskottet också har understrukit, både frågan om huvudmannaskapet och frågan om organisationen i övrigt bli föremål för prövning.
Herr talman! Jag vill helt kortfattat säga att det är rätt anmärkningsvärt att utskottet nöjer sig med att konstatera: ”En omläggning i den riktning som förordas i motionen skulle innebära en ändrad konstitutionell ordning och därmed ha vittgående verkningar i den svenska statsförvaltningen. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning rörande vissa grundlagsfrågor. De här aktuella frågorna har dock inte tagits upp i direktiven till utredningen.” Sedan är det punkt och slut. Detta är ändå ett ganska platt konstaterande, när vi nu har velat ställa den här frågan under debatt.

Herr talman! Den debatt som förs om ekonomin domineras nu av hur vi bäst spar in på offentliga utgifter. Detta är naturligtvis en viktig debatt, som självfallet också måste fortsätta. Åtgärder för att säkra samhällsekonomisk balans måste ha högsta prioritet i detta läge. Dessa åtgärder måste emellertid kombineras med en framåtsyftande och tillväxtbefrämjande näringspolitik. Vad finns det då för förutsättningar i dagens svenska samhälle för en sådan politik? Har utvecklingen inom näringslivet stagnerat, som man ibland får intryck av om man följer den allmänna debatten? Dess bättre är det inte så. Företagarandan, initiativkraften och optimismen i det svenska näringslivet är fortfarande väl utbredda hos alla aktiva i företagen. Den ekonomiska aktiviteten har inte heller stannat av. Högkonjunkturen är nu mycket starkare än vad de flesta bedömare förutsåg så sent som i våras. Industriinvesteringarna ökar kraftigt. I finansplanen räknar vi med en ökning i år på 15 26 i volym. Industriförbundet räknar t.o.m. med en betydligt kraftigare ökning av investeringarna. Förbundets planenkät anger ökningen till 20-30 26. Även om vi har haft en incident på arbetsmarknaden sedan den planenkäten utformades, tror jag att investeringsplanerna fortfarande befinner sig på denna höga nivå. Industriproduktionen nådde i slutet av 1979 upp till de tidigare toppnoteringarna från början av år 1975. Produktionstillväxten inom verkstadsindustrin uppgick under fjolåret till hela 10 96. Exporten utvecklas också gynnsamt. Enligt utrikeshandelsstatistiken ökade exporten mellan 1978 och 1979 med 20 20. Om nu inte hamnkonflikten radikalt förändrar läget, beräknas exportvärdet i år öka med ytterligare 9 90 i förhållande till 1979 års nivå. En aktuell bedömning, som dock inte grundar sig på ett alltför fylligt statistiskt material, visar att denna prognos sannolikt kommer att överträffas. Arbetslösheten är också på den rekordlåga nivån ca 1,7 90. Vi har inte under hela 1970-talet haft bättre siffror. Av de 100 000 jobb som industrin tappade under förra lågkonjunkturen och under strukturkriserna är nu 20000 återhämtade. Efterfrågan på arbetskraft inom industrin är också nu mycket stor. Det gäller främst verkstadsindustrin och byggnadsverksamheten. Det är emellertid mycket trångt på svensk arbetsmarknad i dag, vilket delvis hindrar en nödvändig ökning av industrisektorn. Kommunerna ökade t.ex. sin sysselsättning med 40000 personer under 1979. De arbetsmarknadspolitiska insatserna är dessutom av mycket stor omfattning trots den höga efterfrågan på arbetskraft från näringslivet. Arbetsmarknadsutbildningen omfattar nu i högkonjunkturen 60 000 personer, vilket är nästan lika många som i förra lågkonjunkturen. Först nu i början på detta år tycks antalet beredskapsarbeten minska. Fortfarande ligger de på en hög nivå, 40 000, att jämföra med 60 000 för ett år sedan. Näringsutskottet tar i sitt betänkande, som kammaren nu har att debattera och behandla, upp till behandling en lång rad motioner om aktuella näringspolitiska frågor. Jag skulle vilja karakterisera det som en skön blandning av stort och smått. Jag skall nöja mig med att inledningsvis dröja något vid ett par som jag anser väsentliga principfrågor. Trots ett nu gynnsammare läge har den näringspolitiska debatten i vårt land under senare år präglats av de påfrestningar på världsekonomin som har sin främsta orsak i industrivärldens oljeberoende. Den nya situationen med stagnerande tillväxt i industrivärlden och växande ekonomiska balansproblem har avslöjat en bristfällig näringspolitisk beredskap. Det är bakgrunden till de ofta framförda kraven på ökad planmässighet i strukturinsatser och ökat samhällsengagemang i näringspolitiken. När den förra trepartiregeringen tillträdde hösten 1976 var beredskapen när det gäller näringspolitiken låg. Insatserna inom näringspolitiken under 1970-talets första halva hade i stort sett inriktats på att konsolidera den statliga företagssektorns position och att i övrigt främja våra större exportföretags allmänna utveckling. Branschprogrammen och strukturinsatserna var av relativt underordnad betydelse. Den industrikris som kom 1976-1977 måste alltså angripas med instrument som inte fanns i beredskap; situationen måste dessutom tacklas utan förutfattade meningar och ideologiska låsningar. I allt väsentligt bygger alltfort insatserna inom näringspolitiken på det arbete som grundlades 1977-1978. Den förra trepartiregeringen förberedde också en mer långsiktig näringspolitisk planering, ett arbete som man emellertid aldrig fick tillfälle att fullfölja. Den folkpartistiska minoritetsregeringen framlade en proposition om industripolitikens principer. Näringsutskottets majoritet gjorde vissa, väsentliga, modifieringar i propositionen. På denna grund antog alltså riksdagen i fjol några vägledande principer för en icke-socialistisk näringspolitik. Näringspolitiken skall enligt dessa riktlinjer inriktas på att åstadkomma en marknadsekonomi som skall vara baserad på ett decentraliserat näringsliv. Näringspolitiken skall vara socialt anpassad och inriktad på att skapa en rationell och funktionsduglig produktionsapparat med största möjliga konkurrenskraft. Vidare fastslogs i detta riksdagsuttalande att det är en viktig uppgift för näringslivet att tillgodose angelägna krav i samhällsutvecklingen på de regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska områdena, och att den tekniska utvecklingen bör främja ekologisk balans och en human miljö. Det finns nu anledning att utveckla dessa allmänna riktlinjer till ett näringspolitiskt program. Avsikten är därför — förberedelserna härför pågår som bäst inom industridepartementet — att senare under mandatperioden återkomma med en ny näringspolitisk proposition, där såväl de allmänna principiella riktlinjerna som näringsoch industripolitikens instrument och medel närmare behandlas och utvecklas. En strategisk fråga i den näringspolitiska debatten är arten och formerna för den planering som behövs i ett modernt industrisamhälle. Planering behövsi ett modernt samhälle och i moderna företag för att skapa kontinuitet och förtänksamhet i utvecklingen. Planeringen får emellertid inte bli ett självändamål. Dess uppgift skall vara att underlätta näringslivets successiva anpassning, inte att försvåra eller hindra nödvändiga strukturella förändringar. Här möter uppenbart ideologiska motsättningar i dagens näringspolitiska debatt, vilka inte har varit så framträdande tidigare men vilka i dag, utifrån den bedömning jag gör när jag läser näringsutskottets betänkande, måste betraktas som skiljelinjer. Å ena sidan finns det personer som hävdar att marknadsekonomin bäst kommer till sin rätt om samhället förhåller sig passivt eller i varje fall inte binder näringslivet eller skapar restriktioner genom sin planering. Å andra sidan finns den åsikten, som numera också är företrädd av det socialdemokratiska partiet, att det mesta som sker inom näringslivet måste centralplaneras. Jag tror för min del att sanningen ligger någonstans mittemellan. Vi har en blandekonomi i vårt land som inte är en renodlad marknadsekonomi utan till väsentlig del en ramplanerad marknadsekonomi. Detta förutsätter att samhället, dvs. staten, i sin näringspolitik klart och distinkt anger mål och förutsättningar för näringslivet och att vi gör detta med tillräckliga perspektiv framåt i tiden. Näringspolitiken måste också utformas imedvetande om vad som rör sig i vår omvärld och vad som anger framtidens konkurrensmiljö för svenska företag. Vårt internationella beroende kommer inte att minska utan att öka under år som kommer. Inom den på det sättet angivna ramen, som blir något av en perspektivplanering, bör man lämna största möjliga frihet åt företagen att disponera sina resurser. Endast den vägen kan man dra nytta av marknadsekonomins överlägsna egenskaper när det gäller att anpassa företagen till marknadsförutsättningarna. En central uppgift för industripolitiken på 1980-talet blir nämligen att främja och medverka till en fortsatt teknisk och industriell förnyelse. Detta förutsätter en framåtriktad, förutsättningsskapande näringspolitik, men också en ny öppenhet och förutsättningslös samverkan mellan samhälle, näringsliv och fackföreningsrörelse. Detta krav på förutsättningslös och mera öppen samverkan understryks av att det finns gränser och restriktioner för den tekniska och industriella utvecklingen. Den måste inriktas på att tillgodose mänskliga och samhälleliga behov. Det måste finnas ett mervärde för människan i all ny teknik. Arbetets innehåll får inte utarmas genom ny produktionsteknik. Strävan måste vara att i stället göra arbetet mera intressant och lockande för den enskilda individen. Den industriella omvandlingen måste också ske i ett nära samspel och under hänsynstagande till övrig samhällelig verksamhet. Inte minst måste regional balans eftersträvas. Det är fortfarande och kommer att vara ett övergripande mål för de näringspolitiska insatserna. Den industriella förnyelsen är det främsta medlet för att få till stånd en gynnsam lokal och regional utveckling. Det är en felsyn att tro att värnandet om gammal industristruktur är ett verksamt regionalpolitiskt medel. Grundläggande för den industriella förnyelsen är aktiva insatser både från enskilda och från samhället. Det enskilda initiativet bör därför ytterligare stimuleras och uppmuntras. Samhället får en allt viktigare uppgift i att initiera och medverka till industriella insatser av större omfattning eller av särskild betydelse, inte minst i form av s.k. nationella projekt. Den industriella förnyelsen och expansionen sett ur ett mänskligt och samhälleligt perspektiv utgör alltså ett centralt näringspolitiskt mål. Av detta skäl är det en central näringspolitisk uppgift att medverka till att industrin utvecklas som en väl integrerad del av det totala samhället och att bryta den isolering som man ibland möter mellan företag och samhälle. Den industriella förnyelsen förutsätter naturligtvis en ordentlig satsning på teknisk utveckling och forskning. Även om ytterligare ansträngningar måste göras i detta avseende, bör man dock vid detta tillfälle kunna konstatera att forskningsoch utvecklingsarbetet inte avtagit i Sverige under 1970-talet. Mellan åren 1967 och 1977 skedde nästan en fördubbling i fasta priser i företagens FoU-utgifter. I löpande priser ökade utgifterna från 2 miljarder 1967 till nästan 7 miljarder 1977. Den genomsnittliga tillväxten var under denna period i fasta priser 6,3 70. Vi satsar nu nästan 2 96 av bruttonationalprodukten på forskning och utveckling. Sverige kan räknas till den grupp av länder som har den högsta insatsen för forskning och utveckling. Det har naturligtvis på det här området hänt en del under de allra senaste åren, men jagtror att jag, genom de kontakter jag har med svenskt näringsliv i dag, kan dra den slutsatsen att den avsaktning som skett under de allra senaste åren nu håller på att inhämtas och att vi återvänder till de lovande relationer vi hade under 1970-talets första del. Inom industridepartementet lägger vi självfallet stor vikt vid frågor som rör den tekniska forskningen och utvecklingen. Vi arbetar nu bl.a. på ett nytt treårsprogram för forskning och teknisk utveckling, vilket skall föreläggas riksdagen våren 1981. En annan central fråga i en ny industripolitik för 1980-talet blir att ange den roll samhället skall spela i näringslivets utveckling. En övergripande uppgift för samhället är att inrikta näringslivets och då speciellt industrins utveckling mot de framtida samhälleliga behov som inte i tillräcklig grad kommer att tillgodoses genom marknadsekonomins mekanismer. Detta gäller t.ex. innovationer och investeringar för energiproduktion och energibesparing. Det gäller också t.ex. inom miljövårdsområdet, hälsooch sjukvård och kollektivtransporter, för att ange några exempel. Alltför små egna resurser medför också att många företag satsar mindre på långsiktig utveckling av avancerad teknologi, som kräver stora investeringar, detta till förmån för ett mera kortsiktigt och kommersiellt inriktat utvecklingsarbete. Det är ingen anklagelse mot svenskt näringsliv att man reagerar så, men det är ett faktum som samhället måste ta hänsyn till i sina dispositioner. I sådana fall måste samhället, genom lämplig avvägning mellan allmän stimulans och samhälleligt risktagande, stödja de långsiktiga forskningsoch utvecklingsinsatserna. En viktig uppgift för samhället är också att medverka till industrins framförhållning inför strukturella förändringar. Statens vidare engagemang i näringspolitiken aktualiserar också frågan om rollfördelningen i samhället. När jag under de senaste åren har följt den socialdemokratiska oppositionspolitiken mera ingående på detta område, har jag med stigande förvåning märkt att socialdemokratin inte brytt sig om att närmare precisera rollfördelningen mellan stat och näringsliv. Nära nog reflexmässigt har det under senare år kommit socialdemokratiska krav på överordnad planering, strukturplaner, ja, över huvud taget på samhällsingripanden för att motverka den strukturanpassning som svenskt näringsliv i accelererande tempo varit tvunget att genomgå till följd av sitt stora internationella beroende. Det finns i dag talrika exempel på hur de socialdemokratiska förslagen, om de hade genomförts, inneburit att man bromsat upp en utveckling som är ofrånkomlig och skjutit problemen på framtiden och därmed försvagat vår internationella konkurrenskraft. Det gäller nästan undantagslöst insatser på områden som handelsstål, specialstål, skogsindustri och varv. Överallt hade vi i dag befunnit oss i en avsevärt sämre situation, om vi villfarit de krav på konserverande samhällsinsatser som socialdemokratin fortlöpande har beställt. Detta har ofta skett med hänvisning till de anställdas och orternas behov av trygghet. Men uppskov med ofrånkomliga åtgärder skapar en falsk trygghet och försämrar på sikt för den enskilde arbetstagaren möjligheterna att få sin försörjning på områden där tryggheten i framtiden blir bättre. Och för den berörda bygden innebär ofta kraven på uppskov med nödvändiga strukturinsatser att angelägna åtgärder för att differentiera näringslivet och minska bygdens ensidiga beroende av en industri, en bransch, skjuts på framtiden med ökad osäkerhet som en direkt följd. Jag har ställt mig frågan, om det verkligen kan vara en genomtänkt näringspolitik som socialdemokratin i oppositionsställning bedriver. Jag har kommit till slutsatsen att så inte är fallet. I avsaknaden av en helhetssyn på näringspolitiken har man fallit för frestelsen att vädja till lokala opinioner. Och därvid har det blivit. Jag skulle i dag vilja inbjuda socialdemokratins företrädare vid det här tillfället att i omsorgen om det svenska näringslivets utveckling överge denna ofruktbara attityd och i stället delta i en dialog om hur man på bästa sätt klarar anpassningsproblem utan onödig tidsspillan och med bästa tänkbara resultat för den enskilde arbetstagaren. Det är bara det som på sikt kan vara en garanti för att svenskt näringsliv håller sin konkurrenskraft. Den ekonomiska situationen och avtalsrörelsens utfall understryker behovet av ökad realism i den näringspolitiska debatten. Detta ger mig också anledning att komma in på ett angränsande område, och det gäller det statliga företagandets uppgift inom näringspolitiken. Hit räknar jag då inte bara Statsföretagsgruppen utan också andra statliga företagsengagemang som har blivit nödvändiga under senare år. Jag tror att blandekonomin är det bästa för Sverige — det är min bestämda övertygelse. Vi behöver alltså en blandning av privata, kooperativa och statliga företag i vårt näringsliv. Jag är med andra ord angelägen om att de statsägda företagen och företagen med statligt ägarengagemang kan utvecklas och spela sin positiva roll inom detta näringsliv. Med förvåning har jag därför noterat hur socialdemokratin också i det här avseendet successivt har förändrat sin attityd som oppositionsparti. Så fort staten har ett ägarengagemang i ett företag tas det av oppositionen som anledning till att ställa nya krav på företaget i fråga. Det statliga engagemanget tas som intäkt för att företaget inte skall bedriva sin strukturpolitik i den takt och under de villkor som marknaden kräver. Ålägger vi statliga företag dylika restriktioner i kraft av statens ägarengagemang innebär det för framtiden att vi alltid accepterar att de statliga företagen och företagen med statligt ägarengagemang spelar en andraplansroll och utvecklas till ett B-lag i näringslivet. Det finns knappast något säkrare sätt att diskriminera ett statligt företags engagemang än att som socialdemokratin gör ställa andra krav på företag med statligt ägarengagemang än på privata och kooperativa. I den näringspolitik jag företräder är detta självfallet otänkbart, eftersom vi anser att statligt engagemang i näringslivet är ett ofrånkomligt och önskvärt inslag i vår blandekonomi. Statliga engagemang måste därför grundas på samma företagsekonomiska principer som gäller för näringslivet i övrigt.

Herr talman! Någon av de sista dagarna under förra riksmötet ägnades nästan helt åt en diskussion om näringspolitikens framtida inriktning. Man kunde då konstatera att de borgerliga såg marknadsekonomin som den kraft som skulle lösa alla problem. Men åtminstone två av de partierna hade också viss kritik att framföra och sade: Javisst behöver marknadsekonomin styras och modereras, och samhället måste ingripa nu och då. Det är därför intressant att så här ett år efteråt titta på hur det har gått med detta. Vad finns det för försök till styrning och moderering i den proposition som nu föreligger? Den tar upp de allra flesta punkterna i näringspolitiken, men det finns inte ett enda försök att moderera, styra eller ändra — det är bara ett accepterande. Industriministern talar här väldigt varmt om att han inte vill ha några ideologiska låsningar. Men det enda han verkligen presterar i det avseendet är att tala om att han inte har någon ideologisk låsning till att göra ändringar i marknadsekonomin. Hans idé är att den skall verka helt och fullt. Då är man utan ideologiska bindningar. Det är också ett sätt att resonera. De försök som förra året gjordes och de svaga antydningar som nu görs att kritisera marknadsekonomin påminner mig om de tre värmländska skogsarbetarna som hade litet bekymmer med sin mathållning, eftersom de levde väldigt isolerat. Så kom de överens om att de skulle svara för matlagningen var sin dag. Men om någon klagade på maten skulle han som straff omedelbart få överta vad som var kvar av den veckans matlagning plus den egna perioden. En måndagsmorgon var gröten väl bedrövligt dålig, så en av dem kunde inte hålla tyst utan han sade: ”Det var då den värsta gröt jag någonsin har ätit, vidbränd och osalt och klimpig och sur!” Men så kom han att tänka på att ”javisst ja, nu riskerar jag ju att få laga mat hela veckan”, så han fortsatte: ”Men god, utomordentligt god!” Ungefär så handlar borgerligheten när det gäller marknadsekonomin. Man talar så mycket om att man vill göra vissa korrigeringar, men råkar någon begära att regeringen också skall göra något, då sluter man upp som en man och säger: ”Oh nej, marknadsekonomin är alldeles ofelbar.” Tänk på skogsarbetarna och fundera på om det inte finns en hel del att göra! Nils Åsling sade att han skall ha en planering i mitten. Det måste vara ett dåligt ögonmått som industriministern har, när han anser att han planerar i mitten mellan vad han kallar socialdemokratins centralplanering och något slags fri marknadsekonomi. Det påminner i stället om ombudsmannen som sade: ”Vår målsättning är att ingen skall ligga under genomsnittet.” Det är detta Nils Åsling menar med mitten. Då förstår man att den finns kolossalt långt åt höger. Den ekonomiska situationen i vårt land är just nu väldigt bekymmersam med hög inflation, stort underskott i handelsbalansen osv. Balansproblemen i statens ekonomi är egentligen bara en avspegling av situationen inom industrin. Vinsterna i industrin har under de senaste åren inte gått till investeringar utan till spekulation. Industrin är därför på väg att bli föråldrad och orationell. Tendenserna ute i världen visar på faran för en ny lågkonjunktur. Här hemma är det väl svångremsåtdragningen som gör att inte heller hemmaindustrin utvecklas som den borde. Industriministern är emellertid väldigt optimistisk i dag — han kör med receptet omväxlande kalla och varma bandage. Den ena stunden talar han om vilken fruktansvärd ekonomisk situation som vi befinner oss i och den andra stunden talar han om vilken utomordentlig rush det finns i det svenska näringslivet. Bestäm sig, herr industriministern, för vad som gäller! Man kunde tycka att regeringen skulle göra allt för att försöka samordna och stärka den svenska näringspolitiken, när den nu ser ut som den gör. Men tvärtom tycks det vara något av en lärosats för borgerligheten och regeringen att man skall passivt vänta på att marknadsekonomin och kapitalismen skall ordna allt. Vi socialdemokrater har i vår partimotion 1023 pekat på en lång rad åtgärder som vi anser nödvändiga för den svenska industrin och den svenska blandekonomin. Det gäller långsiktig industriell planering, en expansion på människornas villkor, utnyttjande av den gemensamma sektorns möjligheter att bidra till industriutvecklingen, de anställdas medverkan för ökad utveckling, främjande av gemensamma resurser för industrins investeringar och mycket annat. Underlåtenheten att klara utvecklingen inom problembranscherna är iögonfallande i propositionen. Den förra trepartiregeringen underlät att göra en sådan planering och fick därför enorma problem, som man sedan sökte lösa med väldiga penningsubsidier, dock utan att lyckas. Exemplen är många. Man har satsat miljardbelopp för att utveckla handelsstålsindustrin och specialstålsindustrin, men bristen på planering gör att problemen i stort sett kvarstår. För järngjuterierna är utvecklingen densamma. Men allra tydligast framstår situationen inom skogsindustrin, som är ett bevis på regeringens oförmåga att klara branschens problem. Skogsindustrin har just nu goda konjunkturer, men svensk skogsindustri inskränker driften alltmer på grund av brist på råvara — en brist som beror på dålig planering och otillräckliga skogsavverkningar. Regeringen har underlåtit att vidta åtgärder för att få en långsiktig planering av skogsavverkningarna och virkesför: ningen och har avvisat alla våra förslag om en övergripande ramplanering för skogsindustrin. Samhället har satsat miljarder på att söka klara den svenska skogsindustrin. Men på grund av undermålig planering och bristande handfasthet hos regeringen upplever vi nu en okontrollerad nedläggning av industrier och ett slaktande — det ordet ligger faktiskt nära till hands — av en hel skogskoncern med tusentals och åter tusentals arbetslösa som följd. Regeringens branschplanering kan karakteriseras som en katastrof för skogsindustrin. Det är en sanning som inte minst företagarna i dessa dagar vitsordar. Den borgerliga regeringen tycks så helt ha avsagt sig ansvaret för branschplaneringen att man ibland frågar om den vet vad som sker inom industrin. ” I vår partimotion redovisar vi hur vi vill stärka och utveckla utrustningsindustrin, som levererar sina produkter till basindustrierna. Då måste det finnas ett nära samarbete mellan basindustrierna och utrustningsindustrin. Vi håller på att bli akterseglade här i Sverige utan att regeringen tycks märka det. Basindustrin skall naturligtvis köpa sin utrustning där den är billigast, men svensk utrustningsindustri måste kunna få referensanläggningar och order här hemma för att verkligen hänga med i konkurrensen. Men detta synes inte intressera de borgerliga i utskottet. Det är så svårt att planera, säger de. Därför överlåter de denna planering till anonyma krafter, som minst av allt arbetar i samhällets intresse. Svensk industri måste naturligtvis främst bygga sin utveckling på nya branscher och nya produkter, som kan ge expansion på världsmarknaden. Vi kräver därför en övergripande industriell planering. Det gäller industrins kapitalförsörjning och de statliga företagens roll i planering och industriutveckling. Det gäller också ny teknik och effekterna av datoriseringen och den ökande automationen inom industrin. Regeringen borde ändå känna ett visst ansvar för framför allt datateknikens expansionsartade utveckling. Skall datatekniken bli ett hot mot vår självständighet, eller skall den bli ett medel i människans tjänst för att ge oss ett mänskligare arbetsliv? Det är betydelsefulla frågor som diskuteras mycket, inte minst inom fackföreningsrörelsen. Men regeringen ligger lågt. Låt marknadsekonomin ta hand om utvecklingen, tycks vara regeringens åsikt. En bättre bankruttförklaring av sitt eget system än den som utfärdas genom att man vänder sig mot alla våra förslag kan inte presteras från borgerligt håll. Industriministern talade om de statliga företagen. Även jag skall gärna ta upp dem till en liten diskussion. Som vi ser det borde Statsföretag och de statliga företagen vara regeringens offensiva organ för ökad expansion och för ett föregångsarbete inom olika branscher. Jag träffade häromdagen en företagsledare inom Statsföretag som sade ungefär så här: Ni i regering och riksdag har aldrig gett oss riktigt klara direktiv beträffande vad ni vill med Statsföretag. Vill ni ha en aktiv utveckling? Vill ni ha satsningar på projekt med stor sysselsättning? Vill ni att Statsföretag skall vara expansivt på området teknisk utveckling? Vad vill ni över huvud taget? En bolagsstämma i ett privat företag skulle aldrig vara så vag som de ansvariga är när det gäller instruktionerna för Statsföretag, sade han. Jag måste ge honom rätt. Talet om att industriföretagen, inkl. de statliga, endast har till uppgift att med minsta möjliga insats av arbetskraft och kapital skapa största möjliga mängd varor och största möjliga vinst är reaktionärt. Ytterst få hävdar denna mening beträffande industriföretagens uppgift i ord — det gjorde inte heller industriministern. Men regeringen tycks följa denna programförklaring i gärning. Talet om en rättvis regionalpolitik — en politik som inte minst centerpartiet med läpparna brukar bekänna sig till — glömmer man bort när det gäller styrmedlen för en sådan här utveckling. Då tar marknadsekonomins ensidighet över. Vi socialdemokrater vill se en starkare viljeinriktning från Statsföretag. Men det är ägaren som skall stå för denna, inte de olika företagscheferna. Vi föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att låta Statsföretag snarast redovisa vilka expansionsutrymmen man genom vidareförädling, bättre teknik, upptagande av nya tillverkningar etc. har under den närmaste treårsperioden. Sedan blir det regeringens och riksdagens uppgift att överväga finansieringsmöjligheterna för genomförandet av de i redovisningen upptagna åtgärderna. Men de borgerliga avstyrker på känt manér detta förslag. En ökad teknisk utveckling, liksom inrättandet av samhällsägda utvecklingsbolag, är nödvändiga förutsättningar för ökad industriutveckling. Bakom stora samlade industriella forskningsoch utvecklingsprojekt i världen ligger ofta statliga beställningar. Detta gäller framför allt de militära beställningarna, men också beträffande rymdprojekt och liknande projekt.

Vi har tidigare fått gehör för tre av de fem utvecklingsbolag som vi har föreslagit och nu återkommer vi med förslag till ytterligare två sådana, nämligen ett när det gäller medicinsk teknik och ett när det gäller undervisningshjälpmedel. För att dessa utvecklingsbolag skall få full effekt bör de dock arbeta i nära samverkan med ett finansieringsorgan med betydande resurser. Det gäller för resten också beträffande den tekniska forskningen och utvecklingen inom industrin. Vi återkommer därför med vårt tidigare förslag om inrättande av en strukturoch industriutvecklingsfond. Vi anser en sådan fond vara nödvändig för att det på kort sikt skall kunna åstadkommas snabb expansion och investeringsutveckling. På längre sikt blir någon form av löntagarfonder nödvändigt för att vi skall kunna lösa de ekonomiska och sysselsättnings mässiga problem som vi i dag har, men i det avseendet pågår ju utredning. Vi är alla medvetna om det starkt ökade behovet av resurser för landets industriinvesteringar. Detta behov måste tillgodoses, och det kan inte ske utan insatser från alla medborgare i samhället. Vi måste satsa mera på att bygga ut vår industri och får då avstå från annat. Men när så sker bör man väl också se till att de anställda får ett inflytande över investeringar och produktion. Men de borgerliga vill inte vara med om strukturoch industriutvecklingsfonden. De är nog med när det gäller att de anställda skall bidra med investeringskapital. Men detta skall ske genom att de anställda drar åt svångremmen och sänker sina löner, medan företagarna får starkt ökade vinster. De anställda skall bara få glädjen att avstå. Till dem säger man som i en annons från en företagarorganisation häromdagen: Gläds när företaget går med vinst! Man får väl förmoda att glädjen blir större ju lägre lönen blir och ju högre företagets och aktieägarnas vinst är. Vi yrkar i reservation 6 bifall till vårt motionsyrkande om en strukturoch utvecklingsfond. Det bör ankomma på regeringen att så snart som möjligt . förelägga riksdagen en proposition som kan ligga till grund för beslut om inrättande av fonden, dess finansiering och närmare inriktning och utformningen av dess verksamhet. Beträffande de övriga finansieringskällor som vi tar upp i vår motion vill jag peka på vårt krav på ytterligare en miljard till fjärde AP-fonden för aktieköp, vilket skulle bidra till en ytterligare expansion av industriutvecklingen. När det gäller frågan om hur mycket aktier fonden skall ha rätt att köpa föreslår vi att fonden inte skall åläggas några speciella restriktioner. Det måste vara en uppgift för fondens ledning att i varje särskilt fall bedöma hur mycket aktier man vill köpa i de olika företagen.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 Jag beklagar att jag, eftersom min taletid nu är ute, inte hinner i denna omgång kommentera vad industriministern hade att säga, men jag skall försöka återkomma till det i en senare replik.

Herr talman! Visst har gröten liksom i den värmländska skogskojan sina klumpar, men vad är alternativet? Jo, den socialdemokratiska vattvällingen, och den tror jag inte skall kunna föra näringslivets utveckling framåt. Det gäller också om jag, som jag försökt i dag, gör en välvillig tolkning av de socialdemokratiska reservationerna. Jag lyssnade med stort intresse på Ingvar Svanbergs inlägg här. Jag skulle som en kommentar till det vilja säga att den avgörande skillnaden mellan den socialdemokratiska näringspolitiken och den som jag företräder kanske ändå inte, när allt kommer omkring, är marknadsekonomin utan mera definitio nen av samhällets funktioner visavi denna. I det avseendet företräder jag en riktning som inser att marknadsekonomin har sina svagheter, som man måste försöka kompensera genom samhällsåtgärder. Till detta kommer att Sverige är ett litet land med ett stort exportberoende, och det understryker detta. Socialdemokratin å sin sida försöker ständigt sätta marknadsekonomin ur spel utan att egentligen ha någonting bättre att komma med. Det här måste vi klara upp, om den socialdemokratiska oppositionen över huvud taget skall kunna göra sin näringspolitik trovärdig. Ingvar Svanberg säger att vad som händer inom skogsindustrin kan vara en illustration av bristen på planering. Jag skulle vilja påstå att när det som nu sker inom skogsindustrin har klarnat till sina huvudlinjer och värkt ut, så kommer man att kunna säga att den här strukturutvecklingen kom sent och var nödvändig men att den i allt väsentligt blev en föredömlig strukturanpassning till situationen. Hade man däremot accepterat den socialdemokratiska linjen — centralstyrning av strukturinsatserna — hade man satt företagens ansvar ur spel och inlett en mycket komplicerad förhandlingsprocess. Vi har i stället valt att låta staten uppträda som koordinator för att i varje region försöka få till stånd den optimala industristrukturen inom ramen för den tillgängliga råvarureserven. Jag tror att vi kommer att lyckas. Jag är i varje fall full av förhoppningar. Jag tror att vad som nu sker — även om det kan vara smärtsamt på sina håll — till sist kommer att visa sig vara en lycklig utveckling. När det gäller enskilda socialdemokratiska förslag skulle jag vilja säga att den starka betoningen i ett av de socialdemokratiska förslagen av den översiktliga planeringen, utan att man egentligen gjort klart för sig hur man skall klara den och samtidigt dra nytta av marknadsekonomins resursfördelning, inte inger någon starkare tilltro. Det andra centrala förslaget, som har upprepats under årens lopp, gäller en strukturfond eller en strukturutvecklingsfond. Den ökar inte samhällets resurser för att gå in och hjälpa till med strukturförändringar. Vi har redan ett instrument för det i Investeringsbanken. Jag har tidigare deklarerat att vi är beredda att i den takt behov uppstår ge Investeringsbanken nödvändiga resurser för att leda det här arbetet från statens sida. Därför är det socialdemokratiska förslaget närmast en dubblering av ett instrument som redan finns. I samband med det sade Ingvar Svanberg att vi skulle ha attityden att de anställda bara skall avstå. Det är helt fel. Jag ser som vår viktigaste uppgift med näringspolitiken att skapa företag med hög lönebetalningsförmåga. Det ärinte bara det från facklig synpunkt mest angelägna utan det är också det allt avgörande måttet på företagets effektivitet och internationella konkurrenskraft och därmed ett klart samhällsintresse.

Vi har — sedan Statsföretagsgruppen uppnått den aktningsvärda åldern av tio år — i den proposition som riksdagen har behandlat föreslagit och fått gehör för en strikt uppdelning mellan statliga företags företagsekonomiskt motiverade uppgifter och samhällsekonomiska uppgifter. Socialdemokratin ställer dock fortlöpande nya krav på statliga företagarengagemang utan att göra denna klara uppdelning mellan vad som är samhällsekonomiska uppgifter och vad som är företagsekonomiskt motiverat. Det här håller på att undergräva hela förtroendet för socialdemokratins syn på de statliga företagens roll i samhället. Det tycker jag att Ingvar Svanberg i eget intresse skall klara upp.

Herr talman! Industriministern hade mycket att säga när han försökte förklara skillnaden mellan borgerlig och socialdemokratisk politik. Men i de många orden fanns det tyvärr väldigt litet av substans. Felet, säger industriministern, är att vi inte definierar samhällets funktion i förhållande till industrins. Men, snälla industriministern, det råder väl inte krig mellan samhället och industrin. Samhället och näringslivet bör ha ett gemensamt intresse av att utveckla industrin på ett sätt som ger oss stora tillgångar. Men det gäller också att se till att dessa tillgångar används till människornas bästa. Vi har ju inte ett näringsliv bara för syns skull, utan det är till för att tjäna hela samhället. Det finns alltså ingen svaghet i vårt förslag. Vi menar att samhället och industrin skall samverka. Vi har aldrig föreslagit någon central planering av statskapitalistisk modell, som industriministern talar om. Polemisera inte mot en bild, utan mot vad vi verkligen föreslår! Vad vi föreslår är en bättre samverkan mellan samhället och industrin, där samhället måste kunna ställa krav och inte bara bocka och tacka för vad industrin gör. Jag tycker inte att vi skall fortsätta att gräla om den saken. Vill industriministern vara med och planera tillsammans med industrin och inte bara ge direktiv, så är det bra. Men då skall han också stå för vad han gör. Industriministern talade om skogsindustrin som ett kapitel för sig och sade att det nog kommer att gå bra om 30-40 år. Men människorna kommer att fråga vem som betalade den här strukturomläggningen. Svaret blir att det fick de anställda göra med ödelagda bygder och annat som följd. Människorna kommer att fråga sig varför man inte såg till att strukturomläggningen också fick betalas av dem som tog ut vinsterna. Det är just det saken gäller, inte att vi skall ha fler fabriker än vad vi har skogsråvaror till. Det har aldrig socialdemokratin föreslagit, men vi har föreslagit andra metoder för att lösa problemen. Så tar industriministern upp frågan om statliga företag och konstaterar att det där verkligen finns en motsättning mellan socialdemokratin och borgerligheten. Det är möjligt, i varje fall tycker jag det ser så ut. Vad Nils Åsling säger är egentligen följande: Statsföretag AB skall skötas precis som ett privat företag. Svenska folket har i sin obegripliga nåd en gång beslutat att vi skall köpa aktier för så och så många miljoner. Men därefter skall vi tydligen inte få lägga oss i företagens skötsel. Vi menar att regeringen skall använda sig av de statliga företagen. Jag skall emellertid ge industriministern rätt på en punkt. Vi skall vara beredda att betala för vad vi kräver av Statsföretag AB. Det gäller t.ex. i fråga om lokaliseringspolitiska insatser. Men Statsföretag AB skall också veta att riksdag och regering kräver större effektivitet och större satsningar på framtiden. Man skall presentera förslag till vettiga investeringar, även om det inte för dagen finns pengar att genomföra dem. Dessa pengar får riksdag och regering skaffa fram. Det är vad vi begär. Däremot begär vi inte att Statsföretag AB ensamt skall komma med idéerna, utan de skall i första hand komma från industriministern.
Herr talman! Jag kan hålla med Ingvar Svanberg om att näringslivet skall tjäna samhället. Det är självfallet näringslivets uppgift. Men vi är alla beroende av att ha ett så effektivt näringsliv som möjligt liksom att företagen spelar sin roll i samhällsekonomin så effektivt som möjligt. Här råder det en viss åsiktsskillnad, även om Ingvar Svanberg nu modifierar vad som av utskottsbetänkandet att döma kan uppfattas vara en socialdemokratisk linje. Visst skall det vara övergripande planering, säger han, men vår linje är att det skall ske i en öppen dialog med näringslivets företrädare. Vad är det då som är den övergripande planeringen? Ja, det är en öppen fråga. Om jag ser tillbaka på socialdemokratins hantering av de näringspolitiska frågorna här i kammaren under denna vårriksdag, finner jag att socialdemokratin ständigt kräver att samhället skall diktera villkoren för företagen och i detalj föreskriva hur en strukturanpassning skall kunna ske. Jag kan hänvisa till åtskilliga socialdemokratiska reservationer, som andas denna strävan att genom övergripande politiska beslut föreskriva hur enskilda företag skall agera. Socialdemokratin får bestämma sig för om det är en centralstyrd socialistisk planhushållning som man vill ha eller om man tänker fullfölja de gamla linjerna och göra det bästa möjliga med en ramplanering för marknadsekonomin. Det senare tror jag är den överlägsna formen, eftersom man aldrig kan genom centrala planeringsbeslut diktera hur marknaden, som styr förutsättningarna för företagen, skall se ut. När det gäller skogsindustrin är Ingvar Svanberg väldigt pessimistisk. Han säger att det kommer att ta 40-50 år, om jag hörde rätt, innan skogsindustrin får en tillfredsställande struktur. Nej, Ingvar Svanberg, det kommer att ta två år, innan massaindustrin får en struktur, som står i överensstämmelse med den tillgängliga råvarubasen och som sedan också kan vara en lämplig bas för en vidareförädling i den takt som marknaden — framför allt EG-marknaden, men också våra egna finansiella resurser — tillåter. Denna strukturomvandling, säger Ingvar Svanberg, kommer med den modell som jag tillämpar att innebära att de anställda och bygderna får betala. Naturligtvis inte. Detta är någonting som vi alla får vara med och betala. En strukturomvandling av en näringsgren i ett samhälle drabbar inte enstaka grupper eller bygder utan drabbar oss alla. Därför spelar samhället med här såsom koordinator och är ständigt berett att bevaka de samhällsekonomiska och arbetsmarknadspolitiska konsekvenserna av strukturförändringarna. När det gäller Statsföretag noterar jag med intresse att Ingvar Svanberg accepterar den princip som jag har föreslagit i riksdagen och som är antagen, nämligen att man skall kunna ge Statsföretag speciella samhällsekonomiska uppgifter och att man skall kunna ta betalt för detta. När det gäller andra statliga näringslivsengagemang och företagsengagemang är socialdemokratin inte beredd att göra denna strikta distinktion och skillnad mellan företagsekonomiskt motiverade och samhällsekonomiskt motiverade uppgifter. Men jag får väl tro Ingvar Svanbergs uppgift om att ett omtänkande är på väg inom socialdemokratin. Det vill jag gärna hälsa med tillfredsställelse.
Herr talman! Industriministern säger att vi alla har behov av effektiva företag för att ha någonting att fördela i samhället. Det är väl en självklarhet att det är bättre att ha större tillgångar i samhället att fördela än att ha mindre. Men förutsätter detta att vi inte skall ha någon styrning av eller något inflytande över industriutvecklingen? Jag har vid ett par tillfällen studerat japansk planering av industrin. Det finns väl inget land där planeringen är så i detalj genomförd från centralmakten som i Japan. Men jag tror inte att Nils Åsling vill påstå att det japanska näringslivet är ineffektivt och inte ger några pengar. Jag vill inte för allt i världen ha det japanska systemet, men det är effektivt så långt att företagen tjänar pengar. Så var litet försiktig med att argumentera på två sätt, Nils Åsling. Det kan gå på tok. Sedan kommer industriministern till detta med övergripande planering och frågar: Vad är övergripande planering? Jag kan vända på det hela och fråga industriministern: Vad är den ramplanering som han talar om? Det är möjligt att han menar samma sak. Han avser en urvattnad övergripande planering, där man skall göra en ram som är så vid att allt möjligt ryms inom den. Vad vi menar med en övergripande planering är att man inte skall planera för varje bransch för sig i bygderna och sedan finna att åtgärderna strider mot varandra. Det måste vara en planering för hela samhällets näringsliv, där bitarna klaffar i varandra, där företagen stöder varandra. Det finns exempel att anföra när det gäller regionalpolitiken. Det får inte vara så att man i bygder med sysselsättningssvårigheter startar en massa småföretag som på inget sätt stöder varandra utan kanske bara konkurrerar inbördes. Det behövs en planering. Vi måste fatta vad som händer. Skillnaden, Nils Åsling, är den att vi menar att samhället skall ha en möjlighet att styra utvecklingen och inte bara tacka och ta emot vad kapitalet och storindustrin beslutar om. Vi har inte sagt att allting skall avgöras av regeringen eller av politiker. Vi vill att det skall vara en samplanering, men då skall det vara en samplanering där också samhället har någonting att besluta om. Om industriministern har bekymmer med att klara ut vad som avses med en övergripande planering, kan han ju få tillgripa en metod som han mot slutet av sitt anförande kallade för centralstyrd socialistisk planering. Jag skäms inte för ordet socialistisk, men jag tycker att man skall veta vad man talar om. Jag kan kalla industriministerns ramplanering för fullständigt planlös utsugning av människorna på kapitalisternas villkor. Då är vi kvitt. Jag skall inte gå in alltför mycket på frågan om skogsindustrin. Nils Åsling vet att han är ute på svag is. Jag sade inte att det tar 30 år att göra omställningen, men bedömningarna kommer att göras om 30 år, och då kommer man att säga om Nils Åsling: Varför gjorde han omställningen på ett sådant sätt att bygder och enskilda människor fick betala kalaset? Det var ett tokigt sätt att sköta uppgiften. Att genomföra industriministerns idéer går väldigt snabbt. Överlåt det hela till något multinationellt företag, så är det gjort på en månad. Att genomföra drastiska åtgärder utan hänsyn till människorna är enkelt. Det sägs någonstans i Havamal att det som finns kvar sedan mannen är död är ryktet om vem han var. Tänk på, Nils Åsling, vad man kommer att säga om er! Var Nils Åsling den som planerade utan hänsyn till människorna eller gjorde Nils Åsling en riktig planering?
Herr talman! Ingvar Svanberg är väldigt orolig för historiens dom. Jag är det inte. När det gäller skogsindustrin säger Ingvar Svanberg att jag befinner mig på svag is. Nej, tvärtom. Vi har den struktur som nu utvecklas inom skogsindustrin under kontroll från industridepartementets sida. Vi vet mycket väl hur handlingsmönstret under de närmaste två åren kommer att utvecklas, och vi är beredda att aktivt inskrida som koordinator när utvecklingen förefaller att gå i en riktning som ur total samhällsekonomisk synpunkt inte är önskvärd. Vad som skiljer oss från socialdemokratin är att enligt det socialdemokratiska förslaget skulle det läggas fram en övergripande plan som hade förutsatt en lång förhandling och en omfattande byråkratisk apparat. Under den tiden hade inte bara mycket vatten runnit under broarna utan också sannolikt en rad cellulosafabriker, som bort överleva, skattat åt förgängelsen. Här gäller det att ha en flexibel och handlingskraftig attityd från samhällets sida och att noga följa vad som händer i en industrigren. Ingvar Svanberg och jag borde kunna vara överens om att domslutet beträffande om detta är lyckligt eller inte är för tidigt att fälla. Låt oss ha den debatten när vi ser litet mer hur industristrukturen utvecklas. Ingvar Svanberg tar visserligen avstånd från den japanska statsoch privatkapitalistiska modellen, men han tar den ändå som något av ett exempel på hur man genom en övergripande planering kan lyckas att få företagen att tjäna pengar. Javisst, men här gäller det ju att på de villkor som är våra, med den näringsstruktur vi har och med den blandekonomi vi har, finna den optimala formen för samspel mellan näringsliv, samhälle och fackföreningsrörelse. Formen för det är inte centralstyrning utan i stället att ge företagen ett ansvar inom vissa givna ramar. De ramarna bör, som jag sade i mitt huvudanförande, innehålla också ett tidsperspektiv och en bedömning av den internationella konkurrensmiljön. Jag illustrerade det genom att tala om att egentligen rör det sig om perspektivplaner, där samhället mera distinkt och precist har angivit målen och förutsättningarna i framtiden för företagsamheten. Det är de strävanden vi har. Innehållet i vår ramplanering är en distinkt arbetsfördelning mellan företag, samhälle och fackföreningsrörelse. Men om det skall fungera måste vi ha en friare och öppnare attityd till samverkan mellan arbetsmarknadens parter och olika intressegrupper inom näringslivet. Avslutningsvis noterar jag gärna att Ingvar Svanberg i och för sig kommer till samma slutsats. Det tar jag som ett hoppingivande tecken från den här lilla ideologiska debatten i marginalen. En ökad samverkan i samhället är ett livsvillkor för att vi skall klara de påfrestningar svenskt näringsliv står inför i framtiden.

Herr talman! Vart tar det vägen med Sverige som industriland, var kommer den här nationen att stå industriellt om 20-25 år om de nuvarande tendenserna fortsätter? Det är den stora frågan för ekonomin och industripolitiken i det här landet i dag. Ingen kan undgå att märka att vi, när vi diskuterar och beslutar om näringspolitiska frågor här i riksdagen, praktiskt taget aldrig fattar beslut om att något skall gå framåt, att något i verklig mening skall förnyas, växa och ge mera arbete. Alla våra beslut går ut på att skära ned kapacitet och minska sysselsättningen, att godkänna planer och tendenser som innebär att enheter och arbetsplatser slås ut. Regeringens finansplan räknar helt cyniskt med att industrisysselsättningen skall fortsätta att minska, som den gjort under 1970-talet — 5 90 färre industriarbetare fram till 1984. Det hjälper inte att industriministern står här och säger att industriinvesteringarna har ökat under den allra senaste korta perioden. De har ju ökat mycket mindre än de minskade under de tidigare åren. Man har egentligen inte ens återvunnit det som förlorats. Man kan med en viss tillspetsning säga att Sverige under 1970-talet relativt sett halkat tillbaka minst 10 år i sin industriella position i förhållande till omvärlden och till landets utveckling på andra områden. Ett mycket stort och allvarligt problem, som ingen har berört hittills i dag, är att den svenska industrikapitalismens inre karaktär, dess etik och moral, om man så vill säga, har fallit sönder. De svenska kapitalägarna är inte längre speciellt intresserade av produktiva investeringar och satsningar på den framtid som kommer om ett kvarts sekel. Det som väcker största intresset hos dem nu är olika former av spekulationsmanövrer och olika former av parasitiska, i stället för produktiva, verksamheter. Vi har fått en parasitoch placeringskapitalism snarare än en produktiv kapitalism, som satsar på framtiden. Vi har också fått ett utflöde av produktivt investeringskapital till andra länder, ett utflöde som klart hämmar utvecklingen här i landet. Det är knappast heller någon som undgår att se hur stämningen är ute i det privatkapitalistiska näringslivet och f. ö. också inom den statligt ägda delen av näringslivet, som i och för sig arbetar efter samma principer. Det råder en allmän pessimism. Där finns rädsla för att satsa på nya saker. Man tänker inte långsiktigt och ger sig inte in på långsiktiga och våghalsiga projekt. Man tror inte på någonting — det ekonomiska systemet har slutat att tro på sig självt. Det är litet beklämmande att konstatera att utskottet och regeringen — och i stor utsträckning också den socialdemokratiska oppositionen — inte drar några slutsatser då de ställs inför alla de här problemen. Tvärtom för de till torgs idéer som visar att de står passiva. De lever, idémässigt, i en förgången värld. De tror att strukturomvandling är någonting som kommer av sig självt, som finns ovan molnen, och tvingar oss till underkastelse utan att vi kan påverka det. När de använder ordet planering, tömt på hela sitt egentliga innehåll, menar de inte att man skall påverka någonting. De menar att man skall förbereda sig för anpassning till något man inte styr. Så går det inte att bygga upp en industrination och inte heller att hävda en nations industriella ställning i dag. Det måste tvärtom till en medveten planering. Man måste veta var man vill hamna och själv skapa de förutsättningar som gör det möjligt att uppfylla målet. Det betyder att man helt och hållet måste ta avstånd från anpassligheten till att strukturomvandlingen är något neutralt oundvikligt, givet av Gud Fader, som man obönhörligt måste rätta sig efter. Det märks också på industriministern att han är helt perspektivlös. Han säger inte ett ord om var vi skall hamna om 10, 20 eller 30 år. Det har han inga idéer om, men han tycker förmodligen att vi inte skall ha några idéer om det heller. Det skall liksom lösa sig av sig självt. Det får löpa och sedan hamnar vi där vi hamnar. Det är det bästa sättet att ge aktieägarna, placerarna och parasiterna den frihet de vill ha för att utnyttja folkflertalet och de arbetande. Man använder sig också av tekniken att försöka skylla problemen på allt möjligt, t.ex. att lönekostnaderna i Sverige är för höga. Det gör man trots att all internationell statistik visar att lönekostnaden per producerad enhet under de senaste 15-20 åren stigit mycket mindre i Sverige än i en rad andra industriländer. Trots att dessa andra länder haft en större lönekostnadsstegring än Sverige har de ändå kunnat hävda sig bättre som industriella nationer. Det visar att lönekostnaden inte har någon egentlig betydelse för den industriella utvecklingen. Det är helt andra faktorer som är avgörande, och det är de faktorerna som saknats här. Problemet har inte ett dugg med lönekostnaderna att göra. Det är bara propaganda för att tränga tillbaka de arbetandes och folkflertalets levnadsstandard för att skapa gynnsammare kortsiktiga vinster för kapitalet. Regeringen rör sig i en idealistisk skenvärld. Man talar om att man vill ha ett decentraliserat näringsliv, medan Sverige har det högst centraliserade kapitalistiska näringslivet i världen — möjligen Japan undantaget. Man säger sig vilja satsa på småföretag och medelstora företag, medan det just är dessa företag som under de senaste 10-20 åren hårdast har slagits ut. De har stampats ut av storfinansen genom koncentrationen. Man skyller vidare på att vi måste anpassa oss efter den internationella arbetsfördelningen, dvs. Sverige skall bara syssla med vissa saker som vi förutsätts vara lämpliga att syssla med. Andra länder skall syssla med sina specialiteter. Genom att minska ner och göra produktionsschemat längre och snävare och dra nytta av specialiseringens fördelar tror man sig kunna främja en ekonomisk tillväxt. Det är en teori som inte ens hade anklang i det 1800-tal där den uppstod. Det är mycket märkligt att den teorin med stor envishet drivs både från den socialdemokratiska minoriteten i utskottet och från den borgerliga majoriteten då de skall polemisera mot vpk:s motioner och förslag i de här frågorna. Man ser inte att teorin om den internationella arbetsfördelningen är en mycket ödesdiger teori. För det första är den inte sann. För det andra är det mycket farligt att försöka tillämpa den som om den vore sann. Man vinner nämligen ingenting på att göra sitt näringsliv mer specialiserat, mer ensidigt, på att lägga ner hela branscher och koncentrera sig bara på vissa eller på att lägga ner vissa delar av produktionssortimentet och koncentrera sig på vissa specialiteter. Det är tvärtom så, enligt de strömningar som sedan länge dominerar den internationella nationalekonomin, att det när det gäller industriell och nationell utveckling krävs en betydande mångsidighet för att kunna tillgodogöra sig tillväxten. Mångsidigheten är i själva verket den faktor som skapar ökad effektivitet, bl.a. för att den möjliggör en tillämpning av tekniska innovationer och nyheter på fler sektorer. Framstegets effekt blir därför starkare — mångdubblas — ju fler områden och specialiteter man kan tillgodogöra sig den på. Utskottet saknar också helt förmåga att frigöra sig från den exportfanatism som tycks styra nästan hela det industripolitiska och ekonomiska tänkandet i det här landet. Det är inte så att exporten är helig, att det är den man måste underkasta sig och att den måste gå före allting annat. Det är ett mycket farligt sätt att tänka. Det är väldigt farligt om en ekonomi blir för öppen. Exporten är viktig, men en ekonomi får inte bli för öppen. Ekonomin får inte bli så beroende av utlandet att den tappar bort sin egen självständighet, sina egna möjligheter att behärska utvecklingen. Exportfanatismen får inte gå därhän att man fullständigt bortser från att grunden för en stabil och säker export är att man har en stark och säker hemmamarknad. Hemmamarknaden Sverige är alltjämt större, kvantitativt sett, än vad exportmarknaden är. Man klarar sig inte på exportmarknaden, om man inte har en stark och expanderande hemmamarknad, som man så att säga kan stödja sig på. Den inre marknadens utveckling är jälva verket en förutsättning för framgång på exportsidan. Ett ensidigt gynnande av exporten leder på sikt till att landets produktionssortiment tunnas ut och att landets ekonomiska beroende av multinationella företag och andra nationers ekonomi ökar på ett sätt som undergräver den politiska och ekonomiska självständigheten. Detta är varken politiskt eller ekonomiskt gynnsamt. Jag tycker också att det är en skendebatt som här förs mellan Ingvar Svanberg och industriministern. Det är litet löjligt av industriministern att försöka manövrera in Ingvar Svanberg i en position där han skulle företräda något slags centralstyrd socialism. Vad är det för en konstlad debatt? Vi har i 44 år haft en socialdemokratisk regering och ändå har den privata storfinansen blivit så stark som den blivit. Ni har ju egentligen precis samma syn. Ni vill båda att fjärde AP-fondens aktier skall placeras på kapitalistiska villkor och understödja den traditionella typen av produktion och alltså inte åstadkomma någon egentlig kvalitativ förnyelse. Ni har samma uppfattning om varven. Det kommer ni att redovisa i morgon. Ni har litet olika bud — det skiljer på ett eller annat tusental jobb som ni vill skall försvinna, men i princip vill ni ju på båda sidor dra ned kapaciteten. Det har inte varit tal om att socialdemokratins ledning har företrätt någon kvalitativt sett annan politik i dessa avseenden än vad ni själva gjort. Det är därför helt meningslöst att starta den här debatten om socialism — jag tror inte att industriministern riktigt vet vad socialism betyder. Jag tycker också att det är litet beklämmande att höra Ingvar Svanberg som företrädare för den socialdemokratiska arbetarrörelsen tala om att alla har ett gemensamt intresse av produktionens utveckling. Det har vi ju inte alls. Tvärtom finns det grundläggande och obönhörliga motsättningar mellan olika samhällsgruppers intressen. Aktieägarna — kapitalägarna och storfinansen — kan aldrig ha samma intressen vare sig av produktionens utformning, omfattning, inriktning eller sättet på vilket produktionen bedrivs som arbetarklassen och folkflertalet har. Där är en obönhörlig motsättning, och det är en motsättning som skapar strid. Man skall inte försöka undanskymma det genom att säga att vi alla sitter i samma båt och har samma intressen. Det är en teknik som alltid har använts för att underkasta folkflertalet den typ av strukturomvandling och den typ av ekonomi som storfinansen och kapitalägarna vill ha. Vi anser från vpk:s sida att man när det gäller industripolitiken måste tänka om fullständigt. Man måste placera sig i en sorts nolläge, där man rensar bort alla gamla fördomar om internationell arbetsfördelning, all exportfanatism och alla idéer om att strukturomvandlingen är obönhörlig. Man måste i stället börja tänka på ett nytt sätt och med öppna ögon se verkligheten som den är utan att vara bunden av gamla borgerliga nationalekonomiska teorier, som upphört att gälla för länge sedan — redan i förra århundradet. Vilka är då nyckelproblemen för den svenska industriella utvecklingen i framtiden? Det är naturligtvis ett komplicerat problem, och jag inbillar mig inte att kunna annat än mycket kortfattat och schematiskt peka på några kärnpunkter. En av de belastningar som är orsaken till stagnationen och krisen i det industriella Sverige är att man har för mycket tunga råvaruberoende traditionella typer av verksamhet. Det gäller också färdigvaruindustrin, där man alltför mycket levat kvar i de klassiska svenska produkternas värld. Följden härav är att man får en mycket hög koncentrationsgrad i näringslivet och tilltagande utslagning av mindre enheter. Det skapar regionala kriser och leder till stora samhällskostnader när man skall försöka avvärja de sociala effekterna. På det sättet får man också en struktur som kräver oerhört mycket energi och som kräver ett väldigt inflöde av mycket dyra insatsvaror, som till stor del måste importeras. Det är just detta beroende av de dyra insatsvarorna och de enorma mängderna energi som skapar en stor del av det väldiga importbehovet. Detta väldiga importbehov tvingar sedan fram en överdimensionerad export för att det skall kunna betalas. Det hade varit bättre om man hade haft en industri som inte var så råvaruberoende, som inte inriktade sig på att cirkulera så stora mängder stoffer, som inte var så enormt energikrävande och som därför inte behövde en så stor import av dyra insatsvaror. Härigenom skulle man slippa det hårda exporttvång som vi nu har på oss, och man skulle stå något friare när det gäller att avväga proportionerna mellan hemmamarknad och exportindustri, mellan den inre ekonomin och den yttre. Vidare är det just den bristande förnyelseförmågan som det privata näringslivet självt visar som är ett problem. Det privata näringslivet har ingen förmåga att ta sig ur den här typen av struktur, som så att säga har historiska bakgrunder och som i hög grad förstärkts genom den utveckling som skett här ilandet. Vi ser hur privatkapitalismen här på något sätt ger upp; den vill inte ge sig in på kostnadskrävande och stora förnyelseprojekt och satsa på nya ting där man får vänta på vinsterna i kanske tio eller femton år. Man klarar inte den typen av planering. Det står inte i överensstämmelse med den kapitalistiska vinststrävan. Man faller i stället tillbaka på att antingen föra ut resurser till andra länder eller på att ägna sig åt manipulationer, placeringar samt parasitiska och spekulativa verksamheter snarare än en långsiktig utveckling. Vad är det då som skulle krävas? För att uttrycka det väldigt kort skulle det krävas att man hade en helt annan framförhållning, att man hade en målsättning som sade något om var Sverige skulle stå industriellt om 20 eller 25 år och att man satte in medvetna planmässiga resurser på att uppnå det målet. Nu har man en s.k. planering, som i själva verket bara består av en sorts anpassning till det man förväntar sig skall komma — någonting som man f. ö. inte heller vet vad det är. Man vet ju inte vad strukturomvandlingen skall innebära, man vet inte i dag vad man om fem år skall anpassa sig till. Varje ny industrination som stigit upp och gått förbi de gamla har haft en viss idé om var man skulle stå om 25 år. Sedan har man medvetet kört in resurser för att förverkliga det målet — för all del med större eller mindre framgång. Det är det som ligger bakom nya industrinationers framgång och frammarsch. Det är den typen av synsätt som man oundgängligen måste ha. Den måste man ha vare sig man har en socialistisk eller privatkapitalistisk utgångspunkt när det gäller ekonomin. Man slipper inte ifrån detta, om man vill komma ur den nuvarande ekonomiska efterblivenheten och den industriella stagnationen. En väldigt viktig faktor — och här är det en avgörande praktisk skillnad mellan oss och alla övriga partier — både för att klara exporten och för att klara den allmänna förnyelsen är att man förstärker och bygger ut de inre marknaderna. Dessa marknader är ändå förstahandsbasen för den svenska industrin. Det är hemmamarknaden som företagen i första hand skall leva på, och det är deras möjligheter där som i sin tur avgör möjligheterna att lägga upp produktionen så att den också blir framgångsrik på exportsidan. Därför behövs förutom en satsning på en förnyad industri en satsning på viktiga samhälleliga områden, delprogram som kan bilda basen för en ny industriell expansion. Vi behöver en omfattande reformering och förnyelse av vårt efterblivna transportväsen. Vi behöver helt nya energibesparande och resursbesparande anläggningar inom den tunga processindustrin, för att minska importberoendet av energi och insatsvaror och för att minska slöseriet med råvaran samt för att minska förstörelsen av miljön. Vi behöver bygga upp helt nya enheter för att få en högre grad av finförädling i färdigvaruproduktionen och en högre grad av systembyggande än som f. n. är fallet. Därför är det så förkastligt att riva ned varvens kapacitet, eftersom varven utgör viktiga delar av den systembyggande industrin. De kan göra annat än fartyg. Inte minst viktigt är det att de sociala investeringarna kraftigt förbättras och ökas, och detta står i skarp motsättning till det allmänna talet nu om att vi måste hålla tillbaka den offentliga sektorn — det är precis tvärtom. Att bygga bort de sociala bristerna, att satsa mera på det samhälleliga fältet, på den offentliga sektorn, skapar inte bara en vidgad marknad för industrin, som denna kan utnyttja här i landet, utan det får också väldigt viktiga produktiva effekter. Offentliga investeringar är nämligen till stora delar utomordenligt produktiva, och den tekniska förnyelse som där sker har stor betydelse som stimulans också för den privata industrins utveckling. Slutligen: det är nödvändigt — och där, tror jag, går den stora ideologiska och politiska skiljelinjen — att inse att det privata kapitalet inte besitter den framförhållning, den förmåga att vänta på vinster, den organisationsgrad som skulle möjliggöra en aktiv medverkan i ett program som syftar till att förnya det industriella Sverige. Man måste inse att spjutspetsarna i denna förnyelse måste vara det samhällsoch löntagarägda kapitalet och att det är där som kapitalbildningen i första hand måste ske. Sverige har en mycket hög grad av privat maktkoncentration. Den federala byrån för ekonomisk forskning framhåller att sådan maktkoncentration är större här än i både England och Förenta staterna. Då måste man ställa sig frågan: Hur skall det framtida industrisamhället kunna klara sina problem? Vilken sorts maktstruktur kan göra det? Skall vi fortsätta på det gamla viset, dvs. med några små finansgrupper som besitter en oerhörd makt över produktionsmedlen och som t.o.m. kan påverka den statliga företagspolitikens ram? Skall vi ha den typ av frihet som innebär att det stora folkflertalet skall förbli passivt och vara offer, vara rena objekt, allt medan aktieägarna bestämmer sig för om de skall placera sig i Sverige, Brasilien, Argentina eller Holland? Skall vi ha en sådan ordning? Är det rimligt? Står det i överensstämmelse med människornas behov och med ett civiliserat och demokratiskt liv? Är det så att denna alltmer koncentrerade lilla klick av människor, som i dag äger nästan allt som är värt att äga och kontrollera inom svensk industri, även i fortsättningen skall få bestämma vad som skall produceras, hur det skall produceras, vad människorna behöver — om de behöver 20 sorters tandkräm och 30 sorters tvättmedel? Skall denna lilla klick av människor få bestämma hur stora kalhyggena skall vara? Skall de få bestämma vilka regioner som skall få leva och vilka som skall dö? Skall de få bestämma hur många ungdomar som skall bli utan framtid? Vi har alltid vetat att kapitalismen är likgiltig och cynisk när det gäller människorna och människornas behov. Vi har alltid vetat att den bara ser till kortsiktig exploatering, men nu har den i de yttersta av dessa dagar fått ytterligare ett fel: den förmår inte ens åstadkomma kapitalistisk utveckling. Den är inte garant för någonting annat än industriell eftersläpning och efterblivenhet. Detta menar vi möjliggör en betydande insikt hos människorna. Nationens problem kan inte längre lösas med hjälp av kapitalismen. Uppenbarligen närmar sig aktieägarnas och de stora finansiärernas tid alltmer sitt slut. Det är de arbetandes, de många människornas, epok som nu tar vid. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionerna 558, 1402, 1785 och 1788.
Herr talman! Det är alltid lika fascinerande att lyssna till Jörn Svensson. Däremot var kanske inslaget av domedagspredikan i dag väl markant. Den djupa pessimism beträffande svenskt näringsliv och dess utveckling som Jörn Svensson här ger uttryck för har ingen förankring i verkligheten. Jörn Svensson tycker att mitt anförande var perspektivlöst, och det är möjligt. Jag begränsade nämligen perspektivet till att avse den nuvarande situationen och påminde om att vi från industridepartementets sida återkommer med mera långsiktiga näringspolitiska perspektiv i ett senare sammanhang. Mitt perspektiv är att blandekonomin, med sin inneboende kraft och styrka, är överlägsen alla andra ekonomiska organisationsformer. Kombinationen av statligt-samhälleligt engagemang med perspektivplanering och största möjliga marknadsekonomiska frihet för företagen är en oslagbar organisationsform. Ser vi till samhällen som har en socialistisk struktur finner vi att man, när man går att korrigera bristerna i det socialistiska samhällssystemet, måste ta marknadsekonomin i sin tjänst i tillämplig omfattning. Jag är inte riktigt klar över Jörn Svenssons vision av det socialistiska samhället. Han är litet oklar när han talar om för oss här i kammaren hur övergången från det moderna svenska industrisamhället till den socialistiska versionen egentligen skall gestaltas. Låt mig i detta sammanhang kommentera några frågor som har relevans. Jörn Svensson sade att det finns en övertro i debatten — underförstått också i näringspolitiken — på exporten. Närmare 50 90 av vår ekonomi är beroende av exporten, och därför undrar jag om man över huvud taget kan ha en övertro på denna. Vad skulle kunna ersätta våra exportansträngningar och ge oss resurser för gemensamma önskemål och dessutom för att betala de skulder som vi har ådragit oss samt det bytesbalansunderskott som vi lever med? Jörn Svensson anvisar inte någon som helst lösning härvidlag. Också i det avseendet haltar hans resonemang betänkligt. Det gäller för Jörn Svensson och vpk, om de vill hävda sin linje, dvs. att vi skall minska vårt exportberoende, att också visa vad som skulle kunna ersätta detta. Skulle intern konsumtion i Sverige ersätta exportberoendet? Det är ju helt orealistiskt. Att bortse från den internationella arbetsfördelning som i dag råder är, som jag ser saken, att hänge sig åt illusioner. Jörn Svensson talade också om att lönekostnaderna i Sverige är för höga, men jag tror att varken Ingvar Svanberg eller jag över huvud taget kommenterade lönekostnadernas utveckling. Det är i det här sammanhanget ointressant. Det enda intressanta är om den svenska industrin kan vara konkurrenskraftig, så att den kan betala så höga löner som möjligt och helst också övriga gemensamma åtaganden utan att vi behöver fortsätta med vår internationella upplåning. Sedan en slutnotering: Jörn Svensson utfärdar dödsdomen över privatkapitalismen och säger att det måste vara det statliga och det löntagarägda kapitalet som i framtiden är dominerande. Men vad är löntagarkapitalet? Det är ju det svenska folkets gemensamma ansträngningar, dess sparande, och det är ju det som är investerat i vårt näringsliv. Definitionen att löntagarkapital skulle vara något annat än det kapital som i dag arbetar i våra företag överensstämmer inte med det verkliga förhållandet.

Herr talman! Jag förvånas verkligen över Nils Åslings oförståelse. Den måste vara helt konstruerad bara för att få till stånd en debatt, därför att detta är ju relativt enkla och lättförståeliga ting. Felet är naturligtvis inte att ha omsorg om exporten och exportens betydelse, utan felet är att man av det drar slutsatsen att vi måste hålla tillbaka en massa nationella, interna saker. Vi måste skära ner de offentliga utgifterna. Vi måste utarma viktiga nationella verksamheter för att få råd att driva en exportindustri. Det är det som är så felaktigt. Sambandet är ju det motsatta, dvs. att exporten klarar sig bättre om man har omsorg om den nationella marknadens utveckling och den produktion som arbetar för den nationella marknaden. Man får inte låta exporten och exportindustrin suga så mycket kraft ur den nationella ekonomin att man sedan ser sig föranlåten att skära ner på den. Jag hävdar tvärtom att en utvidgning av den nationella marknaden, t.ex. genom satsningar på transportväsendet, på den sociala sektorn, på förnyelse av industrianläggningar inom landet osv., skapar en värdefull marknad som skärper den teknologiska kapaciteten på ett sådant sätt att det får effekter också på exportindustrin. Men ni för ju den motsatta politiken. Ni säger att vi måste hålla tillbaka här hemma för att få råd med export. Och orsaken till att ni hamnar i denna tvångssituation är denna tunga industri, som är beroende av mycket dyra insatsvaror som man måste importera. Nu förvånar det mig ännu mer att Nils Åsling inte har ett mera fruktbart synsätt, för det borde han som centerpartist ha. Han tillhör ett av de partier som gick in i folkkampanjen mot kärnkraft. Och om man vill ha bort kärnkraften är det väldigt viktigt att man är i stånd att inse och arbeta för att vi måste ha en industri som är mindre energiberoende, som satsar mera på kunnande och lätt, förfinad teknik och mindre på råvaror. Det är också ett sätt att klara export-importbalansen, att försöka minska det behov av utländska insatsvaror och importerad energi som man måste ha för att driva en tung industri samt att sakta och planmässigt förskjuta industrins struktur därhän att den inte blir så beroende av tunga och dyra insatsvaror. Då får man ett större handelspolitiskt oberoende, och man får också en industri som kommer att växa mycket bättre och kommer att ha en helt annan struktur i framtiden än den struktur vi f. n. är fast i. Till frågan om löntagarkapital och liknande ting skall jag återkomma.
Herr talman!

Det är alldeles riktigt. Vi skall naturligtvis i denna fortlöpande process i anpassningen av vårt näringsliv utnyttja våra egna resurser bättre. Jag kan hålla med Jörn Svensson om att det är önskvärt att vi får en ökad andel svenska insatsvaror i vår export och att vi också lyckas hävda oss bättre inom den hemmamarknadskonkurrerande industrin. Men därifrån till att säga att vi skall bryta vårt exportberoende är steget mycket långt, och jag vill alltjämt efterlysa mer realism från Jörn Svenssons och från vpk:s sida. Det är betecknande för den dualism som finns i vpk:s inställning i näringspolitiken att man dels talar om behovet av en decentraliserad näringsstruktur — tack för det stödet! —, dels säger: Rör inte varven!

Men när det gäller ett definitivt och reellt ställningstagande här i kammaren vill inte vpk leva upp till sina principer, till allt fagert tal om visionen om det framtida samhället.

Herr talman! Min repliktid räcker inte för att starta en varvsdebatt — den får vi föra i morgon som planerat. Jag skulle i stället vilja fråga Nils Åsling och också Ingvar Svanberg: Har ni någon bild av var Sverige skall stå om 20-25 år? Jag begär inte att ni skall redogöra för någon detaljerad sådan, utan jag vill veta om ni har någon bild av vilken tendens som måste drivas fram och vilka strukturer som måste byggas upp — för era perspektiv omfattar ju nästan aldrig mer än fyra fem år framöver när vi diskuterar strukturfrågor här i kammaren. Har ni över huvud taget någon vilja att genomföra sådana medvetna, långsiktiga satsningar som gör att man i dag kan veta var man ungefär står om 20-25 år och vad som är viktigt att satsa på? Har man inte en sådan plan eller den medvetenheten och viljan, så kommer man heller inte att övervinna den relativa efterblivenhet för Sverige som industrination som vi kan konstatera. Vart vill ni komma? Var vill ni hamna om 20-25 år? Vet ni det, eller skall det liksom bara framgå av krafter och tendenser som ni varken vill eller kan kontrollera? Så till frågan om löntagarkapitalet och vilken typ av alternativ maktstruktur som vi från vpk menar skulle vara den gynnsamma. Med den korta repliktid jag har till mitt förfogande hinner jag bara helt kortfattat beröra den frågan. Vi inser att statligt och löntagarägt kapital i olika former måste vara spjutspetsen för det svenska produktionslivets förnyelse och utveckling. Men vi ser inte detta på det sättet att man bara genom traditionella typer av förstatligande skulle kunna åstadkomma någonting sådant. Vi vet att den statliga industrin som den arbetar nu sannerligen icke utgör något eftersträvansvärt mönster, inte heller ur demokratisk synpunkt. Mer av statligt ägande är nödvändigt. Men det skall vara demokratiserade strukturer. Det skall vara statliga företag där de anställda och deras valda representanter har majoritet i alla ledningsoch styrorgan. Och det skall som en balanserande faktor i det kollektiva kapitalet finnas självständiga kapitalfonder som administreras av de lönarbetande och deras organisationer och som skall utgöra en motvikt mot det statliga kapitalet. Också kommunalt ägande kan naturligtvis organiseras. Självfallet kommer även arbetarkooperativt ägande att vara av stor vikt — Algotssömmerskorna har här visat vägen. Detta är en demokratiserad struktur som skiljer sig både från statskapitalismen och från den alltmer koncentrerade storfinansiella struktur som är en av orsakerna till Sveriges industriella efterblivenhet i dag.
Herr talman! Var skall Sverige stå om 20-25 år, frågar Jörn Svensson.

Detta låter sig naturligtvis sägas, och jag förmodar att detta också är Jörn Svenssons vision om det framtida samhället. Men hur skall man med en på förhand angiven central planering i socialistisk anda steg för steg kunna ange vad som är möjligt att uppnå i en värld som vi blir alltmer beroende av? Vi måste alltså ha en hög beredskap och inte låsa oss för mer eller mindre dogmatiskt betingade utvecklingsförlopp. Sverige är, som en liten nation, nödsakat att noga följa den internationella utvecklingen och se till att det har en handlingsberedskap utan på förhand givna låsningar, vilket ger maximala möjligheter att klara näringslivets utveckling. Det är ändå näringslivets utveckling som är basen för välståndsutvecklingen och för möjligheten att erbjuda människorna trygghet i arbetet, vilket är det naturliga. Jag tror alltså att marknadsekonomin även i fortsättningen måste tillåtas spela en betydande roll när det gäller resursfördelningen inom näringslivet. Från statens sida kan man naturligtvis på skilda sätt reglera och styra utvecklingen, så att angelägna samhällsekonomiska synpunkter och önskemål inte kommer i kläm. Jag tror också att det, som Jörn Svensson antydde, är viktigt att löntagarkapital tillförs näringslivet i växande utsträckning. Men detta är ingenting nytt. En påtaglig utveckling i svenskt samhällsliv är den att människor sparar och att de också i ökad omfattning vill se sina besparingar användas för aktiva insatser i näringslivet, och detta skall självfallet främjas.

Herr talman! Mycket av det som formade 1970-talet, eller vi skall kanske säga deformerade 1970-talet, bär vi med oss in i 1980-talet. Man kan räkna med att 1980-talets inledning i Sverige kommer att bära 1970-talets prägel: regeringen grundar sig på knappaste möjliga majoritet i riksdagen, oljenotan fortsätter att stiga och industrin, som skall klara våra balansproblem, lider fortfarande av sviterna från övervinståren och kostnadskrisen. Den politiska majoriteten må vara knapp, men för den ekonomiska politikens och industripolitikens utformning var valutgången ändå väsentlig. Debatten under året har tydligt visat skillnaderna mellan en socialistisk och en borgerlig industripolitik, industripolitik i ordets vidaste mening. Medan vi slår vakt om marknadshushållning och decentraliserat beslutsfattande, vill socialdemokraterna ha mycket mer av planekonomi och centralt beslutsfattande. Medan vi framför allt vill arbeta med generella åtgärder, som skapar ett gott klimat för hela näringslivet, föredrar socialdemokraterna insatser som riktas direkt till de företag som de tror på. Skattevägen, bl.a. med arbetsgivaravgifter och proms, skall pengarna tas in från företagen och sedan styras ut igen enligt statliga strukturplaner och med hjälp av strukturfonder och strukturbolag. Vid näringsutskottets betänkande nr 43, som vi nu behandlar, har socialdemokraterna fogat 22 reservationer, av vilka deras syn på en styrd centralistisk näringspolitik framgår med all tydlighet. Nu kan någon invända att de här tongångarna från socialdemokratiskt håll inte är nya — så här har det låtit förr, men ändå har det, i stort sett, förblivit vid det gamla. Något ligger det i det resonemanget. Och kanske hade inte alla löften på det näringspolitiska området — hela tiomiljardersprogrammet — genomförts, men jag är ganska övertygad om att hade det blivit socialistisk majoritet i valet, också med bara ett mandat, så hade det upplevts som ett ökat förtroende för den socialdemokratiska näringspolitiken, och starka krafter hade satts in på att förverkliga den. Det hade i så fall inneburit avgörande steg bort från marknadsekonomin och mot planekonomin. Av det skälet, och av flera andra, var det viktigt att det blev en icke-socialistisk majoritet i valet även om den var knapp. Det finns många olika uppfattningar om hur en industriell expansion kan stimuleras fram och vad som krävs av politikerna. Jag har redan framhållit den viktiga skiljelinjen mellan den som förespråkar en social marknadsekonomi och den som steg för steg vill glida över mot en planekonomi. Det är sant att vi ofta kan enas över partioch blockgränser, när det gäller konkreta frågor, men det är uppenbart att vi drar åt skilda håll och att det i längden får olika återverkningar på hela vår samhällsutveckling. Det innebär att utvecklingen under 1980-talet i hög grad kommer att avgöras av vilken industripolitik som kommer att föras. Det finns kanske inte så många som rakt ut säger att de vill ha en planekonomi. Exemplen från verklighetens planekonomier är väl alltför avskräckande för det. Men det är uppenbart att många av de konkreta förslag som har lagts fram från socialistiskt håll successivt skulle föra oss över till ett system som i allt väsentligt skulle bära planekonomins prägel, vilket med all önskvärd tydlighet framgår av detta utskottsbetänkande. Låt mig bara nämna några av de förslag som framförts på sistone: En statlig strukturfond, som redan första verksamhetsåret skulle ta över finansieringen av ungefär en fjärdedel av industrins investeringar. Statliga strukturbolag, som skulle styra utvecklingen inom skogsindustrin, specialstålsindustrin, sjöfartsnäringen och andra branscher. Planhushållning omedelbart för ungefär en tredjedel av svensk industri. Och inom några år fondsocialismen, det slutliga grundskottet mot en då redan sjunkande marknadsekonomi. Det går inte att peka ut något enskilt beslut som innebär att vi passerar gränsen från marknadsekonomi till planekonomi. Det är summan av de många förslagen som är avgörande. Det som driver fram de här förslagen är en allmän misstro mot marknadens möjligheter att klara anpassningen till ändrade förutsättningar. Det är förvisso så att vi inte är beredda att acceptera alla de konsekvenser som en spontan marknadsutveckling för med sig. På olika sätt försöker vi, ofta under stor enighet, medverka till att förändringarna kan ske på ett sätt som så långt det är möjligt skyddar enskilda människors välfärd. Vi är beredda att sätta in stora resurser för att dra ut på neddragningar och nedläggningar under en längre period än vad de rena marknadsförutsättningarna tillåter just för att uppnå detta syfte. Det är vad man med en nästan föraktfull term brukar kalla statens städgummeroll. Den kommer vi aldrig ifrån i ett samhälle med höga sociala ambitioner. Men det är två saker som plågar oss alla och som får många att ropa efter mer planmässighet och planering. Det ena är att vi så ofta överraskas av utvecklingen. Om vi bara visste i tid hur det kommer att bli så skulle allt kunna ske i mer ordnade former. Och det andra är att efterfrågan på varor och tjänster från producenternas sida ofta ter sig så nyckfull. Det som ena dagen går åt som snö i sol, kan nästa dag vara nästan värdelöst. I den senaste tidens debatt är det framför allt det första ledet i det här resonemanget som framhållits. Men det saknas inte röster för en fastare styrning också av efterfrågesidan. En del menar t.ex. att vi bör minska vår utrikeshandelssektor för att därigenom kunna få större kontroll över efterfrågan. Om dessutom mer och mer av efterfrågan kommer från den offentliga sektorn så kan vi ytterligare underlätta styrningen. Man är uppenbarligen missnöjd med det sätt på vilket näringslivet i dag anpassar sig till ändrade förutsättningar. En lösning anses därför vara att staten, visserligen med samråd med branschens och de anställdas företrädare, tar över mer av framtidsbedömningar och planering. Det finns ingen som motsätter sig planering och framtidsbedömningar. Självfallet måste också staten göra sådana innan man fattar beslut med långsiktiga verkningar. Men frågan är om det finns någonting som tyder på att staten gör så mycket bättre bedömningar, genomsnittligt sett, än vad som görs på marknaden. Erfarenheten från den senaste tioårsperioden visar inte på att statsmakterna varit särskilt förutseende, men desto tydligare att de framtidsbedömningar som gjorts varit föga träffsäkra. Jag behöver bara erinra om de tre största industrisatsningarna som gjordes under 1970-talets första år: Uddevallavarvet, tekosatsningen i Norrland och Stålverk 80. Säga vad man vill om de satsningarna, men något större förutseende vittnar de knappast om. Det finns alltså, för att sammanfatta, enligt min mening mycket svaga motiv för att centralisera framtidsbedömningarna på branschoch företagsnivå. Riskerna för gigantiska felsatsningar blir inte mindre om de olika bedömningar som görs nu i företagen också får leda fram till olika beslut. Dessutom är jag ganska övertygad om att beslut om produktionsinriktning och investeringar genomsnittligt sett blir bättre om de fattas av människor i nära kontakt med marknaden än om de fattas av centralt placerade politiker. Med det här synsättet blir huvuduppgiften för regering och riksdag att genom olika åtgärder skapa ett gott klimat för hela näringslivet. Den allmänna ekonomiska politiken intar här en central roll. Man kan aldrig med industrioch arbetsmarknadspolitiska insatser eliminera de negativa effek terna av en misslyckad ekonomisk politik, något som vi fick exempel på under den senaste lågkonjunkturen. Fru talman! Erik Hovhammar och Bengt Sjönell kommer i sina inlägg att ta upp de reservationer som finns fogade vid näringsutskottets betänkande. Jag skall icke ta upp dem i mitt anförande här, utan jag bara yrkar bifall till utskottets förslag. Fru talman!

I denna debatt har man väl inte berört de frågorna särskilt ingående. Jörn Svensson frågar: Var finns de långsiktiga perspektiven? Det är en fråga som man med all rätt kan ställa sig. Nu ville Jörn Svensson ha en framförplanering på ca 25 år. Men inom industrin planeras det mycket, och det tas fram många nya produkter som kan bli mycket stora produkter. Det är ett stort risktagande. Jörn Svensson känner kanske inte till United Turbine, som håller på att utveckla den nya turbinmotorn. Jörn Svensson kanske inte har följt med i fråga om Volvos nya satsningar på kollektivtrafiken, med svänghjulet i bussmotorerna. Det är också en ny produkt som kommer. Men Jörn Svensson kanske känner till att T-kemikalierna, de s.k. gelaterna, kommer att om inte direkt revolutionera så dock påverka förädlingsprocessen inom skogsindustrin på ett helt avgörande sätt. Det är en rad nya insatser från innovatörer och företag som görs här. Jag har ju förmånen att i statens industrifond kunna följa de här nya produkterna. Oavsett om de går över STU eller om de kommer direkt från företagen och in till industrifonden görs det väsentliga och viktiga satsningar, t.ex. på vårdområdet när det gäller sjukvårdsutrustning. Den bild som Jörn Svensson gav här stämmer inte helt med den verklighet inom industrin som man lever i. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Två saker som replik på de frågor som Sven G. Andersson tog upp. När det gäller frågan om den oreglerade marknadens förmåga att åstadkomma vissa saker, är det obestridligt att en sådan marknad har både fördelar och begränsningar. I den här diskussionen i dag är det just begränsningarna som är avgörande. En marknad, dvs. en s.k. fri oreglerad anpassning mellan tillgång och efterfrågan, fungerar bara när det råder en viss balans i ekonomin. När det blir för stor obalans mellan tillgång och efterfrågan uppstår spekulativa effekter och balansrubbningar, som sätter marknadsmekanismerna ur spel. Spekulationerna och abnormiteterna tar då helt och hållet överhand, och det uppstår en orimlig situation. I ett sådant läge duger inte det rena marknadssystemet. Men sedan finns det också en annan begränsning hos marknadssystemet som i dag ter sig som mycket viktig för den långsiktiga ekonomiska och industriella politiken. Marknaden fungerar nog så bra — eller den kan fungera nog så bra — under något så när balanserade förhållanden och i det korta perspektivet, men ingen marknad i världen kan ju förutse vad som kommer att existera om 20 eller 25 år. Det är där dess avgörande svagheter ligger. Den har inga möjligheter att så att säga främja någonting som är positivt eller att hålla tillbaka någonting som är negativt 20-25 år. Vad som då skall komma blir en frukt av den medvetna påverkan på marknadsförhållandena i framtiden som en mer eller mindre aktiv industripolitik kan åstadkomma. Vill man inte ha en sådan aktiv industripolitik, en sådan styrning, betyder det bara att man lämnar ut sig till krafter om vilka man ingenting vet och ingenting vill veta. Därför skulle jag återigen vilja ställa frågan: Vad är det för sorts tendenser —det kan ni väl ändå från utskottets sida svara på — som ni under den närmaste 20-25-årsperioden vill se förstärkta och genomdrivna i den svenska industriella ekonomin? Skall ni ha mer av tung industri eller mindre av tung industri? Skall ni ha mer förädlingsindustri och systembyggande industri eller mindre förädlingsoch systembyggande industri? Skall ni ha mer av energikrävande industri och därmed mer behov av insatsvaror och större exporttvång, eller skall ni dämpa den faktorn? Är det riktigt som det står i regeringens finansplan, att ni fram till 1984 och även därefter skall ha en fortskridande minskning av industrisysselsättningen? Är det det ni vill ha? Är ni maktlösa eller vet ni vad ni vill ha?

Fru talman! Det var ett förunderligt anförande Sven G. Andersson höll. Det var väldigt ideologiskt färgat. Han måste ha blivit förfärligt skrämd över den diskussion som har förts här. Nu ser han framför sig det socialistiska samhället genomföras inom två år, om socialdemokraterna skulle få någon makt, därför att vi har föreslagit en, som han säger, statlig strukturfond — en strukturfond där de anställda i företagen skulle ha majoriteten, inte staten. Så såg den ut. Strukturbolaget för skogsindustrin tar han som ett exempel på socialism. Men det var ett förslag för att kanalisera de pengar som staten har gått in med i skogsindustrin, bortåt två miljarder, och fördela dem på ett vettigt sätt. Alltihop detta är tydligen exempel på en socialism som kommer. Och på slutet tar Sven G. Andersson i med: Och dessutom finns ju fondsocialismen om hörnet! Sven G. Andersson är förfärligt rädd för den ekonomiska demokrati som socialdemokratin vill genomföra i framtidens samhälle, ett samhälle där de anställda har mycket stort inflytande och där de vanliga människorna har inflytande även över de ekonomiska besluten i samhället och inte bara är brickor i ett spel där andra äger den ekonomiska makten. Detta ser han som någonting förfärligt, och han är alldeles uppskrämd över det. Ta det litet lugnt! Sven G. Andersson kan alldeles säkert leva i framtidens samhälle även om socialdemokratin får makten. Men det var egentligen en annan sak jag ville konstatera med detta. Det är ganska lustigt att det är liberalismens företrädare som tar upp ett sådant här resonemang. Det hade varit naturligare om det varit konservatismens, moderaternas, företrädare som gjort det. Men liberalismen är tydligen mest av alla förskräckt för detta förfärliga samhälle, där man skulle skapa mer demokrati för människorna. Det kanske ligger någonting i Gösta Bohmans ständiga påstående att han är den ende liberal som finns kvar — det är han som företräder liberalismen. Det är möjligt, det, för Sven G. Andersson företräder i vart fall inte den djärva liberalismen. Han företräder här alldeles ohöljt den konservativa privatkapitalismen.

Fru talman! Målarmästare Svanberg målar med den pensel som han anser sig behöva använda. Han brer på väldigt när han uppfattar mig som uppskrämd och uppskärrad av de socialdemokratiska förslagen. Jag har sagt att man inte kan peka på något enskilt beslut som innebär att vi passerar gränsen mellan marknadsekonomi och planekonomi. Men det finns en del ståndpunktstaganden att peka på, och det är väl ändå självklart, Ingvar Svanberg, att ni om ni haft möjlighet att komma i regeringsställning hade försökt genomföra era förslag. Det är väl inte bara tomma ord i era motioner och kongressbeslut om inriktningen av näringspolitiken? Under den korta tid förra året som folkpartiregeringen satt i kanslihuset lade vi fram en industriproposition som fick stöd från både moderater och centerpartister. Och den är underlaget för den diskussion jag för här i dag. Och vi har haft debatt inte bara här i kammaren utan också i press och massmedia just om de här frågorna. Jag tyckte det var väsentligt att i det här sammanhanget markera de ideologiska skillnader som finns, även om vi i många enskilda konkreta frågor är överens om tagen. Jörn Svensson frågade: Hurdan industripolitik skall ni ha, vilken är er inriktning om 25 år? Som Jörn Svensson vet är vi här i Sverige till viss del beroende av vad som händer i omvärlden. Och vi kan inte — om vi inte skall hålla oss till en fullständigt isolationistisk livsstil här i landet — avskärma oss från utlandet och leva i en sådan liten Sörgårdsidyll som Jörn Svensson på sitt speciella sätt har skisserat upp här och som vpk vill ha. Om man följer era motioner på olika områden — i tekofrågan och rakt igenom näringspolitiken i övrigt — ser man att det föresvävar er att de modeller ni skisserat upp kommer att passa folkflertalet. Det är mycket möjligt att så är fallet. Men den erfarenhet vi har från övriga planekonomier runt om i världen visar att de inte har varit speciellt framgångsrika. Vi måste naturligtvis göra upp planer för framtiden, men vi måste också vara flexibla — det vet man ute på marknaden och inom företaget — och anpassa oss till marknaden när vi möter problem som innebär att efterfrågan försvinner för vissa produkter. Jag vill ändå påstå att Jörn Svenssons skildring av svensk teknologi och utvecklingen inom industrin inte stämmer med den verklighet som vi lever i i Sverige. Enligt Jörn Svensson är det bara jämmer och elände och på väg utför i backen för AB Sverige.
Fru talman! Sven G. Andersson frågar om vi inte hade genomfört våra förslag om vi hade haft den politiska makten. Jo självklart — vi har försökt få honom att vara med och genomföra dem i år. Men Sven G. Andersson ser i dessa förslag något helt annat än vad som ligger i dem. Han anser att om vi genomför strukturfonden, strukturbolaget och annat sådant har vi här i landet fått den benhårda statskapitalism som han lägger in i begreppet socialism. Det är det som gör att jag säger att Sven G. Andersson är uppskrämd. Håll er till innehållet i våra förslag och bli inte skrämd av orden! Sedan säger Sven G. Andersson: Nu vet man väl ändå vilken folkpartiets näringspolitik är; förra året lade ju folkpartiregeringen fram ett förslag till näringspolitik. Ja, det gjorde den regeringen, och alla de andra partierna lade fram sina förslag. Vi fick en samling kring folkpartipolitiken, säger Sven G. Andersson. Det är väl ändå en sanning med modifikation. Man fick en uppslutning från de andra två borgerliga partierna, moderaterna och centern, kring en ingress som egentligen bestod av tre stycken som inte hade något inbördes sammanhang men som man hade försökt att limma ihop. Jag kan hålla med om att detta är ett enigt förslag — dvs. det är enigt så länge Sven G. Andersson helhjärtat sluter upp bakom moderaternas företrädare: Låt mig till sist upprepa vad den nuvarande industriministern vid debatten i fjolsade om folkpartiets proposition: Det är väl inte så noga med den, vi skall ju bara ha den till hösten. Längre höll inte folkpartiets stolta byggnad.

Fru talman! Allt är naturligtvis inte jämmer och elände och total passivitet i svensk industri. Men problemet är att skillnaden är så stor om vi ser 15 år tillbaka i tiden. Då rådde i stort sett vad man med en klassisk definition brukar kalla full sysselsättning. Den sociala utslagningen var mycket liten, arbetslösheten var låg. Landet låg relativt långt framme — det var ledande på vissa industriella sektorer. Tillväxten var också aktningsvärd kvantitativt sett. Nu däremot ligger landet mindre väl framme, det har halkat efter och inte kunnat hålla nya industriella utvecklingstendenser i utlandet stången. Vi har en oerhörd utslagning, kanske den största som vi har haft i detta land under hela 1900-talet. Och vi har ca en halv miljon människor som så att säga lever i samhällets utkant, som är arbetslösa eller tillfällighetsarbetare, som lever i en flytande tillvaro utan fast förankring i produktionslivet och i den värdighet som ett normalt arbetsliv ändå ger människorna. Och vi har en finansplan som förutsätter att vi under 1980-talet skall ha en fortskridande minskning av antalet industrisysselsatta i landet. När bilden har förändrat sig så radikalt, när den från att ha varit relativt ljus blir allt mörkare och när molnen hopar sig, då måste det väl vara något grundläggande fel? Ett av de grundläggande felen anger Sven G. Andersson själv osökt när han säger: Man måste anpassa sig till marknaden. Det är klart att man inte kan producera saker och ting ut i luften. Men Sven G. Andersson tappar bort den andra sidan av saken: marknaden är inte given. Genom det sätt på vilket man medvetet handlar, planerar och bygger upp skapar man marknad. Om man satsar på t.ex. en reform av transportväsendet, skapar man en marknad för utrustning och materiel som kan produceras inom den industri som arbetar för transportväsendet. Det är hela tiden en skapande process. Men det vill ni borgerliga inte se. Ni vill bara sitta och vänta på att marknaden skall komma in i något slags flytande process som ni varken vill eller kan påverka, och vi skall bara anpassa oss till den. Ingen ny industrination, ingen av de nationer som från fattigdom har stigit till industrialism, har för en snabb utveckling och förändring kunnat lita på marknaden. De har måst lita på någon form av medveten styrning och planering, antingen i kapitalistisk eller i socialistisk form. Jag upprepar: Vart vill ni komma? Hur ser den industriella struktur ut som ni eftersträvar att ha om 20-25 år?
Fru talman! Marknaden är inte given, och alla nya industrinationer har målmedvetet satsat på en planering, sade Jörn Svensson. Stämmer detta, Jörn Svensson? Hur var det med Sydkorea och Japan? Hur började dessa länder bygga upp sin industri? Började man i Sydkorea att bygga bilar? Nej, man började tillverka växellådor, för det fanns en marknad för sådana. Därefter byggde man upp en bilindustri. Så har det gått till i alla utvecklingsländer. De har anspassat sig efter marknadens behov. Självfallet måste vi, Jörn Svensson, även ha en framförhållning och planering. Planer är nog bra — bara de är bra. Men det är svårt att ta fram goda prognoser. Vem kunde vid förra årets tekodebatt tänka sig att det inom tekoindustrin i år skulle anställas 1109 personer? Det har faktiskt skett i år, och det är nu brist på arbetskraft inom tekosektorn. Detta hade vi ingen aning om förra året, men vi vet nu att 1 109 personer har anställts. Jag vill även säga några ord om den negativa syn som Jörn Svensson här i kammaren alltid skisserar upp när det gäller satsningar på nya produkter och forskning och utveckling. Industriminister Åsling sade tidigare i debatten att vi nästan står på toppen i världen när det gäller sådana satsningar. Och förra året redovisade jag här i kammaren IVA:s och OECD:s rapporter om vilka länder som satsade mest på forskning och utveckling inom den industriella sektorn. Sverige låg då i topp. Detta kan man inte blunda för. Det påstående som Jörn Svensson när det gäller dessa frågor med envishet ständigt för fram från talarstolen stämmer inte med verkligheten. Så några ord till Ingvar Svanberg. Vi fick otvivelaktigt uppslutning kring den industriproposition som folkpartiregeringen lade fram förra året. Denna proposition ligger till grund för den industripolitik som nu förs. Även om Nils G. Åsling förra året ansåg att man bara skulle jobba med den i ett år, är det alldeles tydligt att även industriministern och regeringen i det fortsatta arbetet har accepterat propositionens förslag.

Fru talman! Näringspolitisk ideologi kan vi diskutera länge — vi kommer ändå att diskutera förbi varandra. Det beror till stor del på att begreppen är odefinierade. Man har inte riktigt klart för sig vad som menas med begreppen, och man menar inte samma sak med de många orden. Ett exempel är att Sven G. Andersson här pläderade mot vad han kallade planekonomi, strax efter det att industriministern hade rekommenderat en ramplanering. Var går gränsen mellan begreppen? Hur definierar vi dem? Marknadsekonomi uppfattas som ett vackert och gott ord utan att systemet i sig är det. Till stor del är marknadsekonomin en utslagningsekonomi. Liberalism har nämnts i debatten. Det är ett odefinierat begrepp — och uppenbarligen blir det allt oklarare. Likaså har socialism och konservatism nämnts, även det odefinierade begrepp i diskussionen. Ja, själva ordet näringspolitik är ett odefinierat begrepp. Det är inte klart vad vi menar när vi säger näringspolitik, och vi menar ofta inte samma sak. Jag skall för den skull hålla mig till praktisk näringspolitik och — med den rubrikfördelning som vi tillämpar i näringsutskottets socialdemokratiska grupp — redovisa åtta reservationer som i detta blandade betänkande gäller industriverket och vissa frågor om mindre och medelstora företag. I reservation 4, som jag börjar med, vill vi till industriverket för förvaltningskostnader anvisa drygt 1 milj.kr. mer än regeringen. Vi vill anvisa 30 669 000 kr. i stället för 29 603 000 kr. som föreslås i propositionen. Industriverket är snävt behandlat av regeringen. Jag hoppas att detta inte är en följd av någon medveten strävan till strypning från departementets sida. Om det ligger något i vad som sägs i en artikel i senaste numret av Veckans Affärer om att industriverket är avsett att skrotas, utgår jag ifrån att regeringspartiernas företrädare talar om det här i dag. Vi menar från vårt håll att det vore olyckligt att skära ned verkets utredningsverksamhet. Planeringsoch utredningsbyrån bör tvärtom förstärkas med de sju tjänster som verket har föreslagit. Möjligheterna att anlita utomstående experter och tillfällig personal får inte heller urholkas. Ett område som vi pekar på i reservationen är energibyråns sektion för säkerhetsoch behörighetsfrågor. Dess uppgift är att förebygga skador och att fortlöpande anpassa föreskrifter till ny teknik, hya material och nya arbetsmetoder. Ett annat område är kontroll av elmateriel och meddelande av behörighet för elinstallationer samt handläggning av samrådsärenden med SEMKO, som är riksprovplats för elektrisk materiel. I ett läge där alla sysselsättningsfrämjande åtgärder måste tas till vara kan det inte vara välbetänkt att spara in på industriverkets möjligheter att följa med vad som händer internationellt på industriområdet. För att kunna följa konkurrensförutsättningarna utomlands för svensk industri bör enligt vad vi uttalar i reservation 5 industriverket få begärda ytterligare 1 milj.kr. De mindre och medelstora företagen har så länge jag har varit med i riksdagen tilldragit sig stort intresse från riksdagsledamöterna. Jag kan icke räkna dem alla, de diskussioner i det ämnet som Erik Hovhammar, Sven G. Andersson och jag har haft genom åren. Till en del kan detta intresse bero på att småföretagare är en angelägen målgrupp för politisk värvningsverksamhet, men jag är övertygad om att insikten efter hand stegrats om småföretagens stora betydelse för en sund, balanserad näringspolitisk utveckling och att det har varit huvudskälet till att vi diskuterat de här frågorna år efter år. Om de för några år sedan tillkomna utvecklingsfonderna var den lämpligaste lösningen av problemet om hur småföretagen skulle få erforderligt stöd från samhället kunde med fog sättas i fråga då — det gjorde vi också. Nu har vi emellertid utvecklingsfonderna och bör göra det bästa möjliga för att fullfölja avsikten med dem. Sålunda bör enligt vår mening fondernas möjligheter att stödja och få till stånd produktutveckling förbättras. I reservation 13 vill vi att detta ges regeringen till känna. Särskilt angeläget är det i nuvarande konjunkturläge. I reservation 19 tar vi upp ett gammalt önskemål om att de mindre och medelstora företagens situation som underleverantörer skall observeras. Underleverantören används av storföretagen till att jämna ut sysselsättningen och blir därför mycket konjunkturkänslig. Därigenom och på andra vägar kan han utsättas för hård prispress. Det finns gamla exempel på hur storföretag, t.ex. i byggbranschen, systematiskt pressat ut sina underleverantörer. Vi vill i reservation 20 att en undersökning skall göras hur staten, t.ex. genom utvecklingsfonderna eller kanske i regionalpolitiska investmentbolag och liknande bolag som det numera här i kammaren blivit en modenyck att resa anspråk på, skall kunna medverka till en billigare factoring för mindre och medelstora företag. Någonting måste göras när årsräntan på första månadens factoring för ett företag ligger på 35 å 40 96. Det lilla företaget är hårt ekonomiskt knutet till sin ägare. När överlåtelse måste ske uppkommer därför stora svårigheter för företagen. Inte minst blir arvsskatten ett problem. Vi erinrar om att vi 1977 ställde oss bakom ett förslag om lättnader i arvsoch gåvobeskattningen i sådana fall. Vi föreslår nu, eftersom problemen uppenbarligen kvarstår, i reservation 21 att frågan utreds och att denna mening ges regeringen till känna. Den manuella glasindustrin har stora svårigheter. Vi framhåller i reservation 22 att inga nedläggningsbeslut bör fattas innan den strukturplan — ”ramplan” sade industriministern — som nu utarbetas inom industriverket föreligger. I reservation 18 bemöter vi utskottsmajoritetens skrivning om regionala/ lokala investeringsbolag på privat basis. Vi är för det första allmänt tveksamma till önskemålen om allehanda regionala investeringsbolag. Det kan medföra en splittring av knappa tillgångar, bl.a. på kapital. Särskilt stor är den splittringsrisken med lokala investeringsbolag. Byggs investeringsbolag upp på privat basis vill vi för det andra varna för en övertro på att man därmed hjälper svaga mindre och medelstora företag. Det privata kapitalet söker sig naturligt till de tryggaste och mest lönsamma placeringarna. Därför kan sådana bolag tvärtom bli till förfång för ekonomiskt svaga företag av typen mindre och medelstora. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 17-22 i det betänkande vi har framför oss.

Fru talman! Vi har nyss hört en ideologisk debatt. I anslutning till den skulle jag bara vilja konstatera att marknadshushållningen är nödvändig för vårt ekonomiska framåtskridande men också för möjligheterna att skapa den ekonomiska grund som behövs för de sociala välfärdsanordningar som vi ju alla behöver. Marknadshushållningen har också den fördelen att den ger en personlig frihet. På det sättet är den också det bästa skyddet för demokratin. Fru talman! För att anknyta direkt till vad vi uttalar i det betänkande som nu behandlas vill jag säga att vårt lands position som en av världens främsta industrinationer och också ett av världens rikaste länder ännu inte är hotad. Lika litet som ett beslut om en successiv nedrustning av det svenska försvaret får någon omedelbar effekt — lika litet märks några omedelbara förändringar för den stora allmänheten. Vad som däremot står helt klart är att vi inte kan fortsätta som vi gör i dag utan måste förändra vår politik. Jag vill helt kort kommentera detta. Mellan 1978 och 1980 har underskottet i vår handel med varor och tjänster med omvärlden ökat från 0 till 18 miljarder kronor. Under samma tidsperiod har underskottet i statsbudgeten ökat från 32 miljarder kronor till ca 55 miljarder kronor. Risken att dessa underskott ökar under de närmaste åren är, som alla här väl vet, tyvärr uppenbar. Orsaken till dagens situation är att vi låtit den offentliga sektorn växa i snabbare takt än den totala produktionen, dvs. de tillgängliga resurserna, medgivit. Genom att hela tiden ”bygga in” en tillväxt i olika planeringsprogram, exempelvis i långtidsutredningar, har man givit de offentliga beslutsfattarna bestämda underlag. Men det är klart att hade Sverige haft samma totala BNP-tillväxt åren 1971-1980 som övriga OECD-länder hade Sverige haft ytterligare 80 miljarder kronor att fördela. För att komma ur denna onda cirkel — jag måste beteckna det så — måste två viktiga åtgärder vidtas! Den första är en ökning av Sveriges export. Jag kan inte på något sätt biträda den uppfattning som Jörn Svensson framförde att exporten skulle komma vid sidan om. Den var inte så viktig, sade han. Den är utomordentligt viktig. Därför måste alla åtgärder vidtas för att öka möjligheterna att öka svensk export. Den andra åtgärden som måste vidtas är en uppbromsning av den offentliga sektorns expansion eller kanske rent av en reducering av den offentliga sektorn. Fru talman! Tyvärr innebar årets avtalsrörelse inte den knuff framåt för svensk exportindustri som skulle ha behövts. Med löneökningar på uppemot 10 90 är utsikterna små till marknadsandelsvinster i vår omvärld. Nu får vi inom svenskt näringsliv i stället inrikta oss på att åtminstone försöka behålla de marknadsandelar som vi har. Skälen till att det gick som det gick i avtalsrörelsen är kanske inte så svårförståeliga. Jag tror inte att det så mycket har nämnts i debatten att det finns fler anställda i den kommunala sektorn än i den samlade industrin. Medan industrin kämpar med att behålla sin sysselsättningsnivå, så söker den offentliga sektorn ungefär 50 000 nya personer om året. För att dra till sig dessa människor tvingas den offentliga sektorn att bli löneledande. Det är vad vi har kunnat bevittna. Nu måste emellertid alla resurser sättas in på att vidga den industriella basen. Det behövs hundratusentals nya arbetstillfällen inom industrin de närmaste åren för att vi skall kunna få balans i ekonomin. För att nå det målet måste vi föra en politik som ökar viljan till investeringar och risktagande. Sparande i aktier exempelvis måste stimuleras ordentligt. Här har regeringen — jag vill gärna erinra om det — aviserat lättnader i dubbelbeskattningen av aktier, och det är bra. Men dessa lättnader får inte bli en halvmesyr. Medan lotterioch bingospel i dag beskattas med 30 20, så beskattas kapitalinsatser i näringslivet med bortåt 85 20, och det kan inte vara riktigt. En annan åtgärd som skulle behöva vidtas och som företagarorganisationerna, inte minst de som representerar de små företagen, har krävt är sänkningar av arbetsgivaravgifterna med 4-5 20. En sådan sänkning skulle också förbättra de svenska exportföretagens kostnadsläge. För att täcka statens inkomstbortfall kunde man tänka sig att höja momsen med samma procentenhet. Frågan om en eventuellt differentierad moms har också diskuterats i skilda sammanhang. Ytterligare en viktig sak för att skapa ökad investeringsvilja inom svenskt näringsliv vore att få ett klart besked från löntagarfondsutredningen om att tanken på kollektiva löntagarfonder nu är avförd. Den här frågan — det kan jag försäkra — har nämligen legat som en betongklump över all investeringsvilja inom näringslivet. Man träffar ofta företagare som är väldigt oroliga över vad som kan komma att ske. I avvaktan på klara besked gör de inga större investeringar. En av orsakerna, fru talman, till den bristande investeringsviljan i detta land är alltså osäkerhetsmomentet inför vad löntagarfonder och fondsocialism kan komma att innebära. En stor del av expansionen inom den svenska industrin kan ske genom en utökning av de mindre och medelstora företagen. Det har man kommit underfund med inte bara i Sverige utan även på andra håll i världen. Inte minst i Amerika satsar man oerhört hårt på denna grupp av företag. För att möjliggöra denna expansion behöver en hel serie åtgärder vidtas. För det första måste familjeföretagens problem med kapitalskatterna lösas långsiktigt. Den förra trepartiregeringen tog ett i och för sig bra grepp genom småföretagarpropositionen, men tyvärr var lösningen av temporär natur. Om man verkligen menar något med ett decentraliserat näringsliv och samtidigt tror på fri, enskild företagsamhet, så måste man också inse att dagens skatteregler är orimliga. Den enda och rätta lösningen, såvitt jag förstår, vore att låta kapital som arbetar i familjeföretag vara fritt från beskattning så länge det stannar i företaget. Regeringen har följt upp denna fråga och tillsatt en utredning för att se över beskattningsreglerna för familjeföretag, och det är i och för sig bra. Men jag tycker att den här saken redan har stötts och blötts så många gånger att den kan sägas vara ordentligt utredd. Vad vi från företagarhåll väntar på är beslut — och snabba sådana. För det andra måste lagstiftningskomplexet när det gäller rätt till ledighet från arbetet ses över för att reducera de negativa effekterna på produktionen. Det gäller särskilt småföretagen, som ofta är beroende av ett fåtal medarbetares insatser. Vad som i dag behövs, fru talman, är inte flera ledighetsreformer utan ökad produktion. Men det är inte bara ledighetsformerna som behöver ses över utan också den arbetsrättsliga lagstiftningen. Den behöver anpassas till de mindre företagens förutsättningar. Vidare bör samma regler införas för sparande i familjeföretagens aktier som i dag gäller för sparande i börsföretag. Det är helt orimligt att ställa alla familjeföretag utanför möjligheten till det skattesubventionerade sparandet, när vi är överens om att det är där expansionskraften finns. Efter detta, fru talman, vill jag gå över till att kommentera några av de socialdemokratiska reservationer som är fogade till det betänkande som vi nu behandlar. I reservation nr 3 kräver socialdemokraterna en industripolitisk planering. Vidare krävs såväl branschsom företagsplanering. Denna reservation är rätt typisk för det socialdemokratiska tänkandet inom näringspolitiken. Tron på att politiker och statstjänstemän bättre än företagen själva kan bestämma är genomgående. Såväl erfarenheter från tidigare statliga ingripanden som erfarenheter gjorda utomlands borde, tycker jag, ha lärt socialdemokraterna att vad som bestämmer storleken på vissa branscher och företag är sist och slutligen marknaden och inte politikers och statstjänstemäns önsketänkande. Hur denna marknad sedan reagerar kan inte alltid förutses. Det vill jag gärna ha sagt. Men möjligheterna att upptäcka förändringar i marknaden är oändligt mycket större i ett ekonomiskt system, där företagen själva beslutar, än om ett centralt styrt ämbetsverk skall försöka utreda marknaden. Därför vill jag än en gång konstatera att marknadsekonomin är det överlägset bästa ekonomiska systemet för såväl konsumenter som företag. Fru talman! Tron på statlig planering blandas gärna från socialdemokratiskt håll med inrättandet av nya institutioner. Det verkar nästan som om man här tror att institutionerna i sig skulle innebära större industrisysselsättning. Kravet på inrättande av en strukturfond — reservationen nr 6 — med löntagarmajoritet ger ju inte mer pengar. Däremot binds pengarna i en fond, vars ändamål skall styras inte av marknadsekonomiska bedömningar utan av diffusa fackliga/politiska synpunkter. Vad svenskt näringsliv behöver är inte nya fonder och institutioner utan generella reformer som verkligen hjälper företagen att stå på egna ben. En sådan generell reform vore om statsmakterna kunde medverka vid utarbetande av olika modeller och system för regionala och lokala investeringsbolag. Vi moderater har vid olika tillfällen i debatter och i motioner här i riksdagen fört fram dessa önskemål. Ökad stimulans till privata initiativ är vad som behövs. Socialdemokraternas inställning till privat företagsamhet lyser igenom på ett avslöjande sätt i reservationen nr 18. Det framgick också när herr Wååg kommenterade just denna motion. Jag frågar: Varför vill socialdemokraterna inte ha privata investeringsbolag eller utvecklingsbolag? Varför skall staten alltid blanda sig i spelet? Herr Wååg kommenterade också reservationen nr 19 om underleverantörernas ställning. Jag vill gärna säga att underleverantörerna många gånger kan komma i kläm. De kan få en besvärlig sits genom att de bara har en enda stor kund. Då kan det uppstå stora problem. Men många underleverantörer inser att man måste ha ett större antal kunder. Då frågar man: Vilka åtgärder behövs för att förbättra situationen? Jag skulle gärna vilja höra litet mer om detta från herr Wååg. Reservation nr 20 handlar om factoring, och den kommenterades också av Nils Erik Wååg. Reservanterna vill ha statliga factoringbolag. Utskottsmajoriteten tycker inte att det behövs. Visserligen kostar det en hel del pengar att utnyttja den service factoringföretagen ger — det är riktigt, och det nämndes också — men jag tror att konkurrensen och den effektivisering som pågår kommer att innebära att man kan räkna med vissa förbättringar. Och jag tror absolut inte att det skulle bli billigare om staten ginge in i den här branschen. Erfarenheten från de områden där staten har engagerat sig talar ett helt annat språk. Den sista reservationen, som har nr 22, gäller den manuella glasindustrins problem. Det är problem som jag vill påstå att jag själv känner väl till, eftersom jag har arbetat 35 år i den branschen. Glasindustrins problematik har förts fram vid åtskilliga tillfällen här i kammaren under senare tid. Industriministern har engagerat sig i svar på frågor och interpellationer och har tydligt markerat regeringens vilja att med olika medel främja glashanteringen. Det betyder bl.a. att ytterligare fyra miljoner satsas på den för branschen livsviktiga exporten. Även för denna hantering har exporten avgörande betydelse. Vi måste komma upp i en export på över 50 96 av vad vi tillverkar. Målsättningen är att nå 60 90. Vidare står till branschens förfogande ett investeringsstöd på ungefär 7 milj.kr. Därför vill jag slå fast att regeringen har gjort en hel del till förmån för den manuella glashanteringen. En annan sak som jag vill poängtera avslutningsvis i det här stycket är att vi inom branschen med stort intresse ser fram emot den utredning som statens industriverk nu håller på att slutföra och som innebär en total kartläggning av den manuella glasindustrin. Utredningen beräknas bli klar i den här månaden, och jag hoppas såsom varande verksam inom manuell glashantering att denna kartläggning skall ge ett sådant underlag att det rätt snart — för att inte säga mycket snart — ges förutsättningar för att manuell glashåntering skall kunna överleva. Det gäller inte minst utan alldeles särskilt de små glasbruk som fortfarande spelar en stor roll, framför allt på små orter i vad vi brukar kalla det svenska glasriket. Fru talman! Vi måste nu verkligen satsa — jag vill säga det allra sist — på en näringspolitik som ökar Sveriges industriella kapacitet.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

Fru talman! Erik Hovhammar berörde i sitt anförande tre av de reservationer som avgivits till utskottsbetänkandet. Reservation nr 18 handlar om investeringsbolag på privat basis. Vad vi är rädda för i det avseendet är, som jag sade tidigare, två saker. För det första finns det en risk för att det blir för många investeringsbolag. Det görs ofta regionalpolitiska framstötar här i kammaren om inrättande av investeringsbolag av olika typer. Jag befarar att man splittrar resurserna om man tillskapar regionala investmentbolag, och man splittrar dem ännu mer om man inrättar lokala investmentbolag. För det andra gäller det frågan om bolagen skall vara privata eller statliga. Risken med ett privat investmentbolag är att det inte uppfyller det krav som vi vill ställa på det här i kammaren, nämligen att man skall gynna de svaga av de mindre och medelstora företagen. Utifrån privatekonomins grundförutsättning, att finna bästa möjliga lönsamhet och största möjliga säkerhet för placering av kapital, kommer man att gynna de bättre ställda av de mindre och medelstora företagen. Och om de gynnas med kapital kommer de sämre ställda i ett sämre läge. Det sade jag förut, men det kanske inte Erik Hovhammar hörde. Reservation 19 handlar om underleverantörer. Jag vill minnas att Johan Olsson för ett tiotal år sedan i gamla riksdagen väckte frågan om underleverantörernas situation. Det är alltså verkligen inte någon ny fråga som vi tar upp. Det har också väckts motioner om underleverantörsbörser, bl.a. från Norrlandshåll för några år sedan. Ännu har ingen förnuftig lösning presterats på underleverantörernas situation, och det kanske inte heller är möjligt. Men det som kan göras bör göras, och vi kan peka på några saker. Man skulle t.ex. kunna hjälpa underleverantörerna med kontraktsskrivning, så att det åtminstone finns prisförändringsklausuler i kontrakten. Jag har träffat på fall där man haft helt orimliga underleverantörskontrakt när det gällt mängd av varor, priser osv. För några år sedan diskuterades här i kammaren frågan om underleverantörsbanker. Då var det socialdemokratisk regering. Jag var talesman i frågan, och jag beskylldes för att vara en omöjlig nej-sägare när jag sade att frågan inte gick att lösa. Men om detta problem går att lösa eller inte, det är en fråga varom vi begär en utredning. Jag vill alltså erinra Erik Hovhammar om att det är en utredning vi vill ha. När det gäller factoring hoppas jag att man kan få till stånd en billigare och förnuftigare verksamhet. Men håll med om, Erik Hovhammar, att frågan behöver prövas i regeringskansliet! Och det är ingenting annat vi vill.
Fru talman! Investmentbolag och investeringsbolag av privat karaktär går alltså socialdemokraterna emot, och jag tycker det är ganska anmärkningsvärt. Jag kan ta exemplet från Småland, där ett antal mindre och medelstora tillverkningsföretag ville gå tillsammans och bilda ett sådant investeringsbolag. De hade då haft fördelen att bestämmanderätten hade stannat inom bygden. I stället för att sälja till en stor affärsbank eller ett storföretag hade man kunnat etablera ett investmentbolag på orten. Det hade varit en stor fördel och inneburit ökad trygghet. Nu har ännu inte detta lyckats, beroende påatt problematiken med skatteförhållandena inte är löst. Men det är ett bra initiativ som har tagits och som säkerligen också får efterföljare. Jag tror i motsats till Nils Erik Wååg att utvecklingen förhoppningsvis innebär att det kammer att skapas fler möjligheter inom olika regioner runt om i Sverige att etablera investeringsbolag av privat karaktär. Det splittrar inte alls resurserna, men det ger regionerna och de enskilda företagen och deras anställda en större medverkan och möjlighet att agera, än om makten koncentreras till större företag som icke har direkt anknytning till orten. Det är vad det hela handlar om. Jag tror att anknytningen till orten är väldigt viktig i detta sammanhang. Factoring har blivit en populär verksamhet, och den utnyttjas av många företag. Jag har fortfarande mycket svårt att förstå varför man från socialdemokratiskt håll vill etablera ett statligt företag. Det är helt omotiverat enligt vårt sätt att se. Underleverantörernas ställning är svår, och kan man komma med konkreta förslag till förbättringar är det bra. Jag tycker nog att utvecklingsfonderna även när det gäller denna fråga borde kunna bedriva viss aktivitet. Jag vill också ta upp en annan fråga, som främst utskottets ordförande Ingvar Svanberg var inne på, och det gäller hela vinstproblematiken. Det är inte så länge sedan vi i Sverige hade en debatt om övervinster. Den debatten har sedan nästan helt avstannat, beroende på att utvecklingen inom näringslivet och svensk företagsamhet har varit ganska negativ. Det har inte varit fråga om några speciellt stora vinster. Men Ingvar Svanberg förfasar sig nu över dessa stora vinster.
Fru talman! Vinstproblematiken kommer ofta upp i olika inlägg av representanter för det socialdemokratiska partiet, och detta gäller självfallet också vännen Nils Erik Wååg. Jag vill gärna ta upp den frågan, eftersom den är väsentlig. Är det inte ändå så att det är bättre att arbeta i ett företag som redovisar vinst än i ett som går dåligt? Innebär det inte en bättre trygghet för de anställda att arbeta i ett företag som går bra än i ett företag som har det besvärligt? Den debatten, fru talman, kan man här ta upp i hela dess vidd, eftersom den går igen i det betänkande som vi nu diskuterar.
Fru talman! Det hör till det politiska sättet att arbeta att man angriper varandra med vackra eller fula ord och att man försöker påstå saker och ting om varandra. Något som jag brukar möta i olika diskussioner är att det påstås om oss socialdemokrater att vi tycker illa om att företagen gör vinster. Naturligtvis gör vi inte det. Vinst är givetvis inte något fult ord. Vinst är ju fundamentalt för att ett företag över huvud taget skall kunna existera. Den diskussionen, Erik Hovhammar, tror jag nog att vi skulle kunna utveckla, men då i annat sammanhang än i samband med ett replikskifte.
Fru talman! Jag gläder mig åt att Nils Erik Wååg gärna vill återkomma till vinsten, för den är viktig. Den här debatten förs fortfarande mycket ute på fältet, och jag tror att det vore bra om vi vid ett annat tillfälle här i riksdagen hade möjlighet att närmare gå in på själva problemet.